Herr talman! Mot bakgrund av de bestående sysselsättningsproblemen i den nu uppåtgående konjunkturen finns det skäl att ge uttryck för tacksamhet över att regeringen vid denna höstsessions början i proposition nr 165 lagt fram förslag som syftar till att försöka komma till rätta med den kvardröjande obalansen på arbetsmarknaden. Jag tänker speciellt på de åtgärder som inriktas som stöd för arbetssökande kvinnor och ungdomar samt insatser för att tillmötesgå människors behov av offentlig social service. Detta har särskilt stort intresse för de orter och de regioner som inte har sådan exportinriktad industri där man under året kunnat skönja en förbättring av arbetsmarknadssituationen. Jag ber att få tacka regeringen för dessa initiativ — då jag hoppas att de bl.a. skall bidra till att lösa de bestående sysselsättningsproblemen i den region och den ort som jag representerar. Vi har under lågkonjunkturen i Malmö haft en mycket hög arbetslöshet, och den kvarstår än i dag på en osedvanligt hög nivå. Över 3 000 arbetslösa, främst kvinnor och ungdomar, är ett mycket högt arbetslöshetstal. Vi hoppas att åtgärderna i stor utsträckning skall bidra till att vi också kan lösa problemen för de många kvinnor och ungdomar som söker sig ut på arbetsmarknaden i vår storstadsregion. Sedan vill jag gärna, herr talman, begagna tillfället att komma in på en fråga som berörts i denna debatt men som kommer tillbaka i december när kammaren skall behandla regeringsförslagen om Öresundsförbindelserna. Trots att materialet från 1970 års folkräkning visar att utvecklingen under 1960-talet inte karakteriserats av en koncentration av befolkningen till storstadsregionerna finns det medvetet eller omedvetet politiska företrädare för vissa grupper som vill slå vakt om denna seglivade myt. Vi upplever i den region som jag representerar en mycket kraftig befolkningsminskning. Under 1972 minskade Malmö med 5 000 invånare och kommer under innevarande år att minska med 7 000 invånare. Men, säger då de som håller fast vid talet om koncentrationen till storstäderna, det innebär ju enbart att man flyttar ut till kranskommuner och till stadens närmaste omgivningar. Också det är en felaktig syn. Befolkningen i Sydvästskåne minskar under innevarande år. Problemen är alltså rakt motsatta vad vi oftast möter i den regionalpolitiska diskussionen i vårt land. — Jag tycker att det fanns anledning att peka på denna för många av kammarens ledamöter kanhända okända faktor. Vi skall inte nu föra någon konkret debatt i brofrågan eftersom kammaren senare kommer att få tillfälle att behandla den. Men jag kan ändå inte underlåta att i detta inlägg säga att en bro som sammanbinder Sydsverige med Danmark i sig har många fördelar, lokaliseringsmässigt och för hela nationen. När man ställer sig som motståndare till denna transportförbindelse gör man den region som berörs men också hela vårt land en stor otjänst. Vi hoppas i Sydvästskåne och i Malmö att statsmakterna på sätt som det givits uttryck för i propositionen om Öresundsförbindelserna skall ge det stöd som behövs för att ta till vara lägesfördelarna i ett sådant här arrangemang. Jag vill också nämna att det finns andra argument på miljösektorn än de som vi kanske oftast möter. För de tätorter som berörs av de nuvarande kommunikationerna till vårt grannland skapas miljöbelastningar, som om inte den aktuella förbindelsen kommer till stånd skulle bli oerhört stora. Det gäller, såsom påpekats i propositionen, dels sjösäkerheten i Sundet, dels fordonsbeslastningen på gator och i hamnar i de berörda städerna. Detta är ett problem som inte tas upp i den många gånger ensidiga argumentationen från miljöföreträdarna i debatten om broförbindelsen och om andra frågor som sammanhänger med miljön. Jag vill ge uttryck för den förväntningen att vi från statsmakterna skall få ett starkt stöd för tillkomsten av denna förbindelse och därmed också för en lösning på många av problemen för våra kommuner och för vår region.

Herr talman! I höstens valrörelse spelade utbildningsfrågorna en viss och inte obetydlig roll. Det skulle faktiskt ha framstått som underligt om dessa frågor, som ingår som en väsentlig del i den fortlöpande samhällsdebatten, helt kommit i skymundan i valkampanjen. Bara det kvantitativa problemet är imponerande och motiverar redan det att någon uppmärksamhet ägnas åt utbildningsproblemen i en allmänpolitisk debatt svepande över det mesta i vårt samhälle. En miljon unga svenskar går i dag i grundskolan, och inom gymnasieskolan finner vi ytterligare en kvarts miljon ungdomar. Lägger vi därtill — för att fullständiga bilden av vårt undervisningssamhälle — att i runt tal 140 000 studerar vid universitet och högskolor av olika slag och att hundratusentals äldre ägnar sig åt s.k. vuxenutbildning i kommunernas och studieförbundens regi, finner vi att det i vårt land finns kanske bortåt 2 miljoner människor som studerar mer eller mindre kontinuerligt och systematiskt på heleller deltid. Märkligt är mot denna bakgrund att socialdemokraterna länge kämpat emot alla eller åtminstone nästan alla förslag till förbättringar av det skolsystem som vi i avsevärd politisk enighet beslutat om och som sedan en tid börjat fungera. Inget av de demokratiska politiska partierna vill riva upp de grundläggande skolbesluten. Men det som inte visar sig vara bra och som inte håller måttet — skulle det inte kunna ändras? Skolan är, som det sagts tidigare vid olika tillfällen, inte färdig och blir det väl aldrig heller helt. Krisfenomen finns otvivelaktigt inom skolsystemet. Man måste vara både döv och blind om man inte märker de onda tecknen. Lärarprotesterna talar sitt tydliga språk — protester mot förhållanden inom såväl grundsom gymnasieskolan och protester mot att ingenting konkret, som man uppfattar det, görs från de högsta skolmyndigheternas sida. Flera aktioner har varit i gång på olika håll i landet. Man hävdar och har länge hävdat ute på fältet i undervisningens vardag att man inte kan och skall vänta med allt reparationsoch utvecklingsarbete tills den sittande utredningen om skolans inre arbete, SIA, har kommit med något påtagligt och användbart. Att det är möjligt — om det kniper — att gå SIA-utredningen i förväg visas att skolöverstyrelsen för inte länge sedan kommit med ett ivrigt efterlyst förslag till åtgärder mot skolket, ett skolont som vi nu äntligen skall försöka komma till rätta med. Det har tydligen knipit för förre utbildningsministern, som — på reträtt i sin tidigare ganska negativa attityd till särskilda åtgärder på skolområdet — i det stora paketet med förslag till vissa ekonomiskt-politiska åtgärder lyckats få inlagda 30 miljoner kronor till extra insatser på i första hand grundskolans högstadium. Det nya intresset för att göra något reellt hälsas givetvis med stor tillfredsställelse, även om formerna för och innehållet i insatserna är något oklara, inte minst i fråga om kopplingen till ett ökat utnyttjande av tillgänglig utbildad men arbetslös lärarpersonal. Besvarandet av en interpellation av mig i den här frågan bör så småningom kanske kunna skingra dunklet. Jag förutsätter därvid att den nye utbildningsministern fortsätter på den Carlssonska reträttlinjen, dvs., annorlunda uttryckt, fortsätter att bidra med nya förslag till åtgärder på utbildningsområdet, därmed erkännande att kritikerna dock haft rätt. Såväl under valrörelsen med dess debatter som senare i andra diskussioner har i pressen och andra massmedier de politiska partiernas inställning till den nuvarande skolsituationen framställts och vinklats på ett sätt som skulle kunna uppfattas som att total enighet förelåge om att allt i stort sett vore bra och att endast mindre, marginella justeringar skulle behövas. Så förhåller det sig enligt min uppfattning emellertid inte. Åtskilliga krav på förbättringar är inte enbart marginella. Vi i moderata samlingspartiet har i flera år enträget pekat på en del tendenser och förhållanden inom skolan som vi menar snabbt måste hejdas respektive avhjälpas. Vad vi vill ha är — för att sammanfatta det i en idémässig formulering — en skola som i sin undervisning är inriktad på och har förmåga att hos varje elev ta vara på och utveckla hans anlag och intressen, en skola som sätter individen i centrum och som samtidigt betonar hans roll i gemenskapen. Vi har lång väg dit. Radikalare åtgärder än de föreslagna behövs troligen. Det räcker inte med marginella justeringar. Under valrörelsen framlade moderata samlingspartiet ett sjupunktsprogram, som i starkt komprimerad form presenterade partiets aktuella krav på omedelbara utbildningspolitiska åtgärder från grundskolan till universitet. Dessa krav kvarstår, och de är inte enbart marginella. I vad gäller skolområdet, som jag alltså i dag speciellt har satt i blickpunkten, skulle programmets dithörande punkter kunna konkretiseras, specificeras och utvidgas på ungefär följande sätt, och jag vill gärna ta de punkterna till protokollet.

Krav och önskemål i stil med dessa, gällande såväl grundskolan som gymnasieskolan, framförs inte, vilket jag vid tidigare tillfällen framhållit, av bakåtsträvare utan av personer med bred personlig erfarenhet av hur skolan fungerar. Att avfärda den kritik som ligger i de redovisade kraven och önskemålen med en axelryckning eller ett glåpord av typen ”svartmålning” är oansvarigt och faktiskt, som jag vill se det, en flykt undan verkligheten.

Herr talman! Våra allmänna levnadsvillkor — som särskilt uppmärksammas i den politiska debatten — har nästan alltid förknippats med sociala förmåner, bostadsfrågor, ålderdomstrygghet och andra påtagliga resultat av den ekonomiska politiken. Mera sällan intar de kulturpolitiska frågorna en lika framskjuten position i riksdagsdebatterna när våra livsvillkor diskuteras. Inom en nära framtid kommer emellertid riksdagen att få ta ställning till en ny kulturpolitik. Utgångspunkten är kulturrådets betänkande. Debatten i dessa frågor har, som vanligt när det gäller den kulturella livsmiljön, förts av en mera begränsad krets. Detta är beklagligt inte minst mot bakgrunden av vad som sker inom den enskilda kultursektorn där det numera finns så många exempel på kommersiell spekulation, enskilda företags strävan till dominans och till monopolism. Mot bakgrunden av att kulturrådet i sitt betänkande inte behandlade utvecklingen inom det kommersiella kulturlivet har jag tillsammans med ett par andra socialdemokrater motionerat i denna fråga vid årets riksdag. I motionen 448, som snart skall behandlas i riksdagen, begär vi, som det står i yrkandet, ”utredning och förslag till åtgärder som motverkar maktkoncentrationen inom den kommersiella kultursektorn och som främjar mångfalden och yttrandefriheten inom denna sektor”. Som jag sade skall motionen behandlas om ungefär 14 dagar, och vi avvaktar med intresse kulturutskottets ställningstagande inför riksdagsbehandlingen. Att utvecklingen går mycket snabbt i riktning mot en ökad koncentration även på kulturlivets område har vi fått uppleva under senare år. Enbart under den tid som gått sedan motionen lämnades i januari har ytterligare åskådningsundervisning på en kulturfientlig utveckling givits. Den gamla anrika Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning är ett av de senaste offren för en aningslös dogmatisk liberalism som bekämpade det statliga presstödet. Denna kamp pågick till dess att Handelstidningen låg på sin egen dödsbädd, strypt av en liberal kollega, som nu i ganska ensamt majestät svarar för pressmonopolismen i Göteborg. Utvecklingen på tidningsutgivningens område har upplevts som så oroväckande att Svenska journalistförbundet i sitt nyligen publicerade handlingsprogram aktualiserar frågan om samhällsägda tryckerier. Den frågan förs fram för att rädda den tryckfrihet som de s.k. marknadskrafterna hotar att ta död på. I de sista av dessa dagar har ett nytt exempel på en ohämmad maktsträvan från det enskilda tidningskapitalets sida visats upp. Familjen Bonniers mäktiga tidningsföretag har i dagarna köpt Svensk filmindustri. Fusionen skedde i tysthet. Dessa demokratins förkämpar i Bonnierkoncernen underrättade inte ens företagsnämnderna vid Dagens Nyheter och Expressen innan detta nya beslut i monopolistisk riktning var ett faktum. Sedan riksdagen åtskildes i början av juni har vi fått uppleva betydligt större kupper ute i världen, men jag har för egen del nöjt mig med att tala om den lilla kuppen vid Marieberg. Handlingssättet tillhör inte de mest ärorika kapitlen i släkten Bonniers historia. Hur styrelseordföranden i Dagens Nyheter, Albert Bonnier junior, ser på det stora köpet inom åsiktsindustrin framgår av en intervju i familjens tidning Expressen, där herr Bonnier säger: ”Att köpa SF är en beredskapsåtgärd för att säkra distributionen av åsikter och nyheter på ett område där den tekniska utvecklingen i dag är mycket svår att överblicka. Det är en beredskapsåtgärd för en oberoende press. Vi kan inte ställa oss främmande för sådana åtgärder.” Och herr Bonnier fortsätter: ”Köpet av SF görs nu sedan DN i decennier avstått från att bli ett dominerande tidningsföretag och jag ser det enbart som ett skydd för tidningen. Jag förstår kritiken mycket väl. Men hur hederlig och aktningsvärd den än är grundar den sig på ett kortsiktigt resonemang om opinionsbildningen. Det är naturligt, men en företagsledning kan inte resonera så.” Så långt herr Bonnier. Jag har ingen anledning tro annat än att herr Bonnier blir rätt citerad i sina egna tidningar, och jag avstår från att kommentera detta uttalande, som i så hög grad präglas av cynism och hyckleri. Inom kort skall den statliga filmutredningen, som jag tillhör, avge sitt slutbetänkande. Utredningen har arbetat sedan 1968, och i de delbetänkanden som vi hittills avlämnat har vi på olika sätt försökt slå vakt om ett mångsidigt kulturutbud genom att söka balansera de ekonomiska krafternas fria spel på filmens område, och vi har funnit vissa fördelar i ens.k. blandekonomi. Nu har emellertid tidningsbjässarna på detta sätt fortsatt att utvidga sitt alltmer monopolistiska imperium, vilket med all rätt väcker till liv ett stort intresse för vad som försiggår i denna bransch. En ung generation hyser stor misstro mot den blandekonomi som lovprisats vid skilda tillfällen. Man kan förstå denna generation som mer fascineras av Karl Marx, som sagt så många sanningar, än av liberalismens ideologiskt stendöda lärofäder, exempelvis Adam Smith. Man har visat stor känslighet i den allmänna miljödebatten, men de kulturella miljöfrå gorna har dess värre inte haft samma genomslagskraft. I filmutredningens direktiv ingick inte att utreda frågan om socialisering av den svenska filmindustrin. Det har varit en allmän strävan att främja yttrandefriheten och mångsidigheten, och vi socialdemokrater har dragit oss för att lägga ökad makt i allt färre händer. Det gäller framför allt på detta område. Inte heller de liberala massmediakapitalisterna i vårt eget land tycks ha några hämningar. De tycks ha sina höga föredömen i USA och i Axel Springers Västtyskland. Många känner med oro de aspirationer som kommit till uttryck, och vi har lärt oss att vi måste ständigt kämpa för yttrandefriheten och demokratin, inte minst mot dem som praktiserar en primitiv och maktlysten liberalism, mot dem som i liberalismens namn för in oss i en monopolistisk situation. Många utredningar har under senare år tillsatts för att främja en mer demokratisk utveckling på opinionsbildningens och kulturlivets område. Det har behövts tre pressutredningar under ett decennium, vi har haft den stora kulturutredningen, vi har haft litteraturutredningen och vi har filmutredningen, för att nämna några. Vi har dessutom fått massmedieutredningen. Detta är uttryck för en mycket stor aktivitet, men det visar också att den mycket snabba utvecklingen på detta område ständigt måste genomlysas. I den motion som jag inledningsvis nämnde har vi begärt att en utredning som kan ge oss en övergripande belysning sker inom den kommersiella kultursektorn. Ytterst gäller den stora frågan det fria ordets villkor under de närmaste decennierna. Den stora koncentrationsutredningen sysslade inte alls med denna sektor, och i den allmänna debatten har det alltid talats betydligt mer om Wallenbergs än om Bonniers, Hjörnes och Wahlgrens imperium. Den kommersiella kultursektorn är ett av de sista otillräckligt genomlysta områden där vi låter de liberala marknadskrafterna ohämmat slå mynt av människornas behov. Vi upplever nu en verklighet, där det fria ordet får allt hårdare villkor när liberalismen tar död på liberalismen. Inom det kommersiella kulturlivet gäller alltjämt djungelns lag. Tidningsdöd, reklamens stora roll och de privata intressena på kasett-TV-om rådet är några exempel. Mot det kommersiella kulturutbudet skall hittills otillräckliga resurser mobiliseras. Det är ovärdigt en demokrati att låta sig styras av dessa kommersiella affärsintressen på kulturlivets område, av dessa affärsmän som så länge har väntat på en borgerlig regering och som är beredda att använda sina nya vapen för att bereda vägen för just en sådan regering. Sällan har en motion som den jag nu erinrat om kommit i ett så aktuellt ögonblick som detta. Motionen behandlar en del av de frågor som oroar det svenska folket, frågor vilka engagerar den unga generationen som så ofta varnar för faran att vi alla kan bli manipulerade av kapitalistiska intressen.

Herr talman! Vi hade i går här i kammaren en lång debatt, som i viss utsträckning kom att handla om näringspolitiken. Det tycker jag i och för sig är ganska naturligt, eftersom ett väl fungerande näringsliv utgör grunden för en fortsatt välståndsutveckling för vårt folk. Och eftersom jag själv tillhör näringsutskottet kom jag alldeles särskilt att lyssna på vad min ordförande där, herr Svanberg, hade att anföra. Jag vill nu bara helt kort göra några kommentarer i anslutning till det anförandet. Herr Svanberg konstaterade att näringspolitisk planering var ungefär detsamma som planhushållning. Jag har inte den uppfattningen. Enligt min mening går det mycket bra att i näringslivet göra en planering baserad på marknadshushållningens principer. Det är också den väg som hittills har visat sig vara betydligt effektivare än socialistisk planhushållning. Det finns många bevis på det. Vidare pläderade herr Svanberg för, som han uttryckte det, en styrning av kapitalet mot vissa mål, dvs. i klartext en starkare satsning på den offentliga sektorn med kapital från AP-fonderna. Herr Svanberg nämnde också i slutet av sitt anförande att det skulle ha uppstått någon form av, som han uttryckte det, förtroendekris mellan företagare och anställda till följd av den starka aktivitet som vissa företagargrupper utövat under valrörelsen. Där tror jag, uppriktigt sagt, att herr Svanberg ser spöken mitt på ljusa dagen. Jag har inte fått den uppfattningen att de anställda i företagen ser negativt på de företagare som deltar i den näringspolitiska debatten. I stället är det på det sättet att företagarnas röster alltför länge har saknats, och från demokratisk synpunkt är det mycket viktigt att alla grupper i samhället deltar i samhällsarbetet. Herr Svanberg menade väl inte att företagarna skulle förmenas rätten att delta i den politiska debatten? Det är i så fall ytterst beklämmande och odemokratiskt. Under rätt lång tid har oppositionspartierna och näringslivets folk varnat regeringen för alltför stor optimism när det gäller konjunkturuppgången och den ekonomiska utvecklingen. Regeringen lät sig sövas av exportindustrins framgångar och upptäckte sent — jag vill säga alltför sent — att vi har en strukturell obalans, framför allt orsakad av den låga privata konsumtionen. Regeringen förstod inte att allmänheten höll på att förlora förtroendet för regeringen Palmes ekonomiska politik och möjligheter att upprätthålla sysselsättningen. Regeringen begrep inte att vardagsmänniskorna inte vill köpa prylar om de känner oro för det dagliga brödet. Regeringen struntade helt enkelt i sådana varningstecken som exempelvis den rekordartade ökningen av antalet konkurser, som jag i skilda sammanhang i denna kammare haft anledning att peka på. Det är naturligtvis glädjande att regeringen nu kommit fram med vissa förslag för att öka den privata konsumtionen — detta så mycket mera som vissa tecken tyder på att exportframgångarna kan ebba ut nästa år. Förslaget att sänka skatten för att stimulera konsumenterna genom att slopa folkpensionsavgiften är emellertid bara en engångsspruta som inte botar patienten. Medborgarna måste få behålla mera av sina slantar så att de verkligen har någonting över för att kunna öka sin konsumtion. Det räcker inte med ett skattepaket i engångsförpackning. Det har för övrigt också herr Sträng upptäckt, om än sent. På företagarhåll har vi en otäck känsla av att det näringsliv som vi alla i alla fall skall leva av kommer att få svara för kostnaderna både när det gäller det s.k. skattepaketet och när det gäller den s.k. minibudgeten. Slopandet av folkpensionsavgifterna innebär en kostnadsökning för näringslivet på 3,3 procent. En eventuell sänkning av marginalskatterna kommer att belasta sam ma näringsliv ytterligare. Herr Sträng nämnde för övrigt i går vid en sen timme, i debatten med fru Nettelbrandt, att man skulle kunna tänka sig ytterligare belastningar för näringslivet för att få till stånd en sänkning av marginalskatterna. Sedan finansministern först kom på att skaffa pengar till statskassan genom att beskatta sysselsättningen har han ägnat sig åt detta med samma ohejdade förtjusning som ett barn som ägnar sig åt en ny leksak. Men jag vill påstå att herr Strängs lek med ökad indirekt beskattning av företagsamheten kan bli en farlig lek. Ju hårdare lönebetalningarna beskattas, desto mer tvingas företagen att ersätta den mänskliga arbetskraften med tekniska anordningar. Jag slår därför fast följande: En löneskatt är alltid en stimulans till bortrationalisering av människor. Och det blir ännu farligare om vi skulle få en ny lågkonjunktur. Herr talman! Systemet med indirekt beskattning av företagen drabbar särskilt de egna företagare som inte driver sin firma i bolagsform. Utformningen av systemet gör att exempelvis en konsthantverkare eller en företagare utan anställda kan få 5—10 procent högre statlig inkomstskatt än en löntagare med samma inkomst. Det förefaller som regeringen är totalt ointresserad av att ge de mindre företagarna ens detta ringa mått av skatterättvisa. Vi har på den punkten gått emot förslaget om den s.k. skattereformen. Det skall bli intressant att se om riksdagskollegerna från de socialistiska partierna skall acceptera en ökad orättvisa av ren trohet mot regeringen. Herr talman! Vi moderater har många gånger framfört krav på en annan syn på skatteproblematiken än den som regeringen har. Regeringen räknar väldigt statiskt: så och så mycket pengar behöver vi, och då tar vi ut dem i direkta eller indirekta skatter av medborgarna. Men man har ingen förståelse för en annan skattepolitik, som ger människorna mera pengar över, som stimulerar produktionen och ger sysselsättning och inkomstökning åt människor, vilket i sin tur — och det är mycket viktigt — ger staten större statsinkomster. Från regeringens sida talas det ofta om utgiftsautomatik, men man tycks helt glömma bort att det också finns inkomstautomatik — dvs. stigande skatteinkomster ger inflation. För vår del tycker vi att skatterna bör indexregleras, vilket är enda sättet att hindra en smyghöjning av skatterna. Det påminde för övrigt också fru Nettelbrandt finansministern om i går kväll. Regeringen glömmer också bort att det finns en inkomstautomatik i ett skattesystem som ökar den ekonomiska tillväxten. Regeringen glömmer vidare bort att det kan ge staten pengar om man bedriver kostnadsjakt inom statsförvaltningen, precis som vi företagare — både stora och små — måste göra inom våra olika företag för att över huvud taget ha en chans att få debet och kredit att gå ihop. Den skattepolitik som regeringen således bedriver är enligt min uppfattning inte särskilt framstegsvänlig. Ett typexempel på det är beskattningreglerna när det gäller förmögenhet och arv. Jag har för övrigt tidigare i dag ställt en enkel fråga och påmint herr Sträng om en sedan länge aviserad proposition i dessa frågor. Jag fick beskedet att den kommer att läggas fram 1974. Det är jag glad över. Jag tycker att det var ett bra besked, även om den var aviserad till 1972. Bättre sent än aldrig! Ett familjeföretag behöver inte vara särskilt stort för att det skall ligga en viss förmögenhet i byggnader och maskiner, dvs. i företagets arbetsredskap. De pengar som ligger investerade i sådana ting kan inte användas för företagarens egen konsumtion och ännu mindre för s.k. lyxkonsumtion. Den förmögenhet som ligger i arbetsredskap tvingar familjeföretagarna eller egenföretagen att ta ut mer pengar ur rörelsen än vad som kan anses lämpligt, bara för att de skall kunna betala skatten. Det här blir särskilt kännbart vid generationsväxling. Den förmögenhetsbeskattade egenföretagaren eller hans arvingar vid ett generationsskifte kan inte ta ett antal tegelstenar ur en vägg för att betala skatten. De förstår var och en. Den hårda förmögenhetsoch arvsbeskattningen betyder i dag att många företagare vid generationsväxling tvingas gå i fusion med andra företag — rätt ofta multinationella företag — vilket kanske kan vara bekymmersamt i olika sammanhang. Det är knappast troligt att en sådan utveckling är lycklig när det gäller dynamiken inom näringslivet. Som jag tidigare har framhållit kom mellan 1969 och 1970 ungefär 250 sådana här familjeföretag — både små och större — på detta sätt bort. De köptes upp antingen av multinationella företag eller av börsnoterade svenska företag. Vi ser så gott som varje dag i tidningen exempel på att ett företag har köpts upp av någon koncern. Det hör numera liksom till det vardagliga. Om man verkligen vill använda skatterna på ett framstegsfrämjande sätt måste också reglerna för förmögenhetsoch arvsskatterna ändras så att det kapital som ligger i företaget — och alltså inte används för personlig konsumtion — får en väsentligt lägre skatt eller kanske ingen alls. Jag hävdar att det är först när de ärvda pengarna tas ut ur företaget som arvsbeskattning bör förekomma. Herr talman! Visst finns det en förunderlig kluvenhet inom regeringen när det gäller företagsamhetens problem. I vissa fall vill man stimulera företagsamheten, men samtidigt lurar i bakgrunden någon form av avundsjuk misstänksamhet mot alla företagare. Bara innehavet av en förmögenhet — det ordet tycks på vissa håll ha blivit ett runt ord — tycks vara diskriminerande ibland, även om företagarna, det vill jag upprepa, inte kan använda denna förmögenhet för sin privata konsumtion. Regeringspartiet tycks också anse att näringslivet ständigt måste kontrolleras och styras genom detaljingripanden. Ett typiskt exempel är prisstoppet på trävaror. Prisstegringarna på trävaror i sommar kom snabbt och nästan explosionsartat och föranledde tydligen panik hos regeringen och särskilt då hos handelsministern. Ändå var dessa prisstegringar inte särskilt skrämmande. Hade trävarorna följt den prisutveckling som vi har haft på övriga varor hade träpriserna varit desamma som i somras. Träpriserna har i själva verket under en tioårsperiod inte stigit på långa håll så mycket som exempelvis tågbiljetter och postporto. Regeringens inhopp på trämarknaden höll på att leda till katastrofala verkningar med friställningar och förluster. Jag har kommit i ganska nära kontakt med det problemet, eftersom vi i Småland har väldigt många företag som sysslar med trä i olika former. Så fick man till slut ta till nya förhandlingar för att inte Sverige skulle bli utan trä. Detta, herr talman, är bara ett exempel på hur en klumpig reglering föder en annan reglering. Jag vill — och jag kan sluta med det — inte förneka att det ibland finns situationer då regleringar kan vara nödvändiga. En energikris kan vara ett sådant exempel. Men det principiellt otäcka med regleringssam hället är att den verkliga makten överflyttas från folkets valda representanter till byråkrater i regeringskontor. Det finns många tecken som tyder på en sådan utveckling. AMS är ett exempel, där välmenande tjänstemän av sysselsättningsskäl kan hjälpa på ett håll medan man stjälper på ett annat. AP-fondernas aktieköp är ett annat exempel. Här får fondstyrelsen en makt som i själva verket sätter denna riksdag där vi alla arbetar mer eller mindre ur spel. Vi fruktar en sådan utveckling därför att en maktkoncentration till aldrig så dugliga ämbetsmän i en förvaltningsapparat egentligen är en maktkoncentration till några få män och en maktförsvagning hos riksdagen. Herr talman! En maktförskjutning från riksdagen till den statliga byråkratin går alltid ut över medborgarna.

Herr talman! Harald Ofstad, professor vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet, talade vid ett opinionsmöte den 3 september i år om ”IB och demokratin”. Han yttrade då bl.a.: ”Eftersom demokratimyternas försvarare ser myterna som en sann bild av verkligheten, uppfattade de den som avslöjar gapet mellan bild och verklighet som en som angriper demokratin — alltså som en fiende till demokratin. Metoden är densamma som alla radikala samhällskritiker har blivit utsatta för. När t.ex. Ibsen på sin tid avslöjade samhällets förfall och omoral, skyddade sig samhället genom att stämpla Ibsen som omoralisk. Han rackade ju ner på samhället. De som upprätthöll moralmyterna var inte intresserade av verkligheten.” Vad har nu detta citat med IB att göra? Följande har ägt rum: I maj månad detta år avslöjade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt i tidningen Folket i Bild/Kulturfront en hemlig svensk underrättelseorganisation. Dessutom anklagades denna spionorganisation för att bedriva en verksamhet som strider mot de frioch rättigheter som arbetarklassen i Sverige tillkämpat sig samt vid sidan om den officiella svenska utrikespolitiken tillämpa en egen utrikespolitik, av allt att döma stridande mot den av riksdagen godkända alliansoch neutralitetspolitiken. Reaktionerna bland de ansvariga för denna tidigare så hemliga spionorganisation blev ganska förvirrade. ÖB och försvarsministern — de två herrar som har det direkta ansvaret för IB — försökte på alla sätt att bagatellisera avslöjandet och anklagelserna. De försökte föra in diskussionen på om Sverige skall ha en underrättelseorganisation eller inte. Ett annat knep som användes av ÖB, försvarsministern och högertidningen Svenska Dagbladet var att utnyttja de fördomar som tyvärr fortfarande finns bland svenska allmänheten om invandrare. Det gällde att Jan Guillou inte hade svenskt medborgarskap. Herrarna underlät däremot att tala om att Jan Guillou är född och uppväxt i Sverige. I september kom så ytterligare graverande anklagelser mot IB, regering och generaler i en bok utgiven av Peter Bratt med titeln ”IB ett hot mot demokratin”. Samtidigt publicerades en del av bokens material i FiB/Kulturfront. I det här läget vidtog myndigheterna vissa åtgärder. Bland annat uppdrogs åt JK att pröva frågan om tryckfrihetsåtal mot FiB/Kulturfront. Denna fråga har ännu inte avgjorts. Chefsåklagare Robért avslutade en tidigare påbörjad undersökning av vissa anklagelser som riktats mot IB och dess agenter, bl.a. det påstådda inbrottet på egyptiska ambassaden. Journalisterna Guillou och Bratt reagerade våldsamt mot chefsåklagarens slutsatser i utredningen och lovade publicera ytterligare bevismaterial. En av uppgiftslämnarna, en tidigare anställd vid IB, Håkan Isacsson, skrev ett brev till Dagens Nyheter i vilket han redogjorde för hur IB-agenter vid förhör som hållits hos chefsåklagaren och där han själv varit närvarande erkänt att de medverkat när israeliska agenter bröt sig in på egyptiska ambassaden. Visserligen var de aldrig inne på ambassaden, men de svarade för vakthållningen utanför. Isacsson var upprörd över att inte dessa IB-agenter åtalades. Vad som därefter hänt är polisrazzian mot FiB/Kulturfront och anhållandet av Bratt, Guillou, Isacsson och ytterligare ett par personer. Det som är upprörande, herr talman, är att de människor som avslöjat en för vårt land och folk skadlig verksamhet befinner sig i den situationen att de anklagas för ”spioneri”, de som bevisligen bedrivit en olaglig verksamhet går däremot fortfarande fria. Jag har åberopat en tidigare IB-agent och hans uppgifter angående inbrottet på egyptiska ambassaden. Låt mig fortsätta med ytterligare en, Gunnar Ekberg. Han befinner sig just nu utomlands med försvarsstabens benägna hjälp och dessutom tydligen på skattebetalarnas bekostnad. Klarlagt är att denne agent tagit sig in i KFML:s, FNL-gruppernas och studentorganisationen SDS:s lokaler för att fotografera medlemsregister osv. Försvarsministern har sagt att fotograferingen var ett misstag. Och chefsåklagare Robért har i sin utredning konstaterat att Ekberg var medlem i dessa organisationer och således hade nyckel till lokalerna. Men frågan och anklagelsen kvarstår. Vem skickade in Ekberg som medlem i dessa organisationer? Vem gav honom uppgiften att fotografera medlemsregistren och penningtalongerna? Vilken garanti har vi för att de medlemsregister som överlämnades till Säpo verkligen förstördes? Vilken garanti har vi för att inte ytterligare agenter har skickats in med liknande arbetsuppgifter på andra platser än Göteborg? Ingen garanti vad jag kan förstå. I stället pekar allt på att den här verksamheten fortsätter även i dag. ÖB sade nämligen i Dagens eko den 16 maj när han tillfrågades om IB har fler informatörer i FNL-rörelsen och SKP följande: ”Det finns människor som lämnar uppgifter fortfarande till oss.” ÖB:s svar kan tolkas på så sätt att det är helt frivilliga uppgiftslämnare. Men detta kan tillbakavisas mycket enkelt därför att IB som bekant fram till maj månad har varit helt hemlig. Ytterligare en anklagelse som bekräftats är att IB-agenten Ekberg skickats till arabländer. Enligt försvarsministern den 18 maj skulle syftet med IB-agenters besök i arabstaterna vara — och jag citerar från riksdagsprotokollet s. 51: ”Ja, inte har vi anledning att ha agenter där för att hjälpa Israel. Dessa beskyllningar är horribla. Det har funnits anledning att kontrollera de förbindelser som ständigt finns mellan de svenska palestinaaktivisterna och al Fatah-rörelsen, förbindelser som man nu öppet medger existerar. Måste inte vi ha kontroll över detta? Tyvärr har vi tvingats att använda den metod som har tillämpats. Jag vill försvara den metoden. Det finns ingen annan möjlighet. Vi har i detta sammanhang att göra med folk som man är tvungen att hålla under kontroll.” Den 17 maj visar Aftonbladet bilder på Ekberg i ett gerillaläger i Jordanien 1969. Det hör då till saken att Ekberg redan den 15 maj erkänt att han arbetat åt IB, att han varit avlönad av försvarsstaben och att han varit i Mellanöstern ett stort antal gånger för IB:s räkning. Vad hade Ekberg för uppgift i detta läger i Jordanien? Enligt ÖB var Ekberg där för att ”vi måste veta hur läget är där nere för att kunna ordna vår egen beredskap”. På vilket sätt påverkades vår militära beredskap av ett jordanskt gerillaläger? Vem gav Ekberg i uppdrag att från en telegrafstation i Göteborg ringa till flygplatsen i Frankfurt am Main — han var då Palestinaaktivist — och bombhota ett israeliskt passagerarplan? Ekbergs aktivitet i Palestinarörelsen gick ut på att förorda bombhot och liknande aktioner. Vem gav honom dessa uppdrag? Låt mig citera ett nummer av Palestinsk Front där man säger att Ekbergs verksamhet inte kan ha ställt till skada genom att avslöja ”hemligheter”, eftersom hemligheter inte finns i vanligt antiimperialistiskt solidaritetsarbete. Men fortsätter tidningen: ”Israeliska oppositionsmän har genom hans verksamhet hamnat i den israeliska säkerhetstjänsten Shin Beths register.” Pågår fortfarande i denna organisation infiltrationsverksamhet från IB? Jag ställer frågan dels på grund av vad ÖB sagt om uppgiftslämnare, dels med anledning av den razzia som gjordes hemma hos Guillou där Säpo-män tog med sig Palestinaorganisationens medlemsregister. Medlemsregistret kunde väl i rimlighetens namn inte ha något med bevismaterial att göra. När det gäller svenska vänsterorganisationer anser jag det helt klarlagt att underrättelsetjänsten skickar in agenter där. Det har bekräftats av agenterna samt av ÖB och försvarsministern. De två sistnämnda herrarna motiverar det med att man måste bevaka vissa utländska medborgare i dessa organisationer, och ÖB bekräftar dessutom att vi fortfarande har sådana uppgiftslämnare. Men fortfarande står ytterligare anklagelser mot IB obesvarade. För det första: Har CIA under pågående krig i Indokina fått ta del av hemliga rapporter rörande förhållanden i Vietnam som upprättats av svensk underrättelsetjänst? För det andra: Har IB under pågående konflikt i Mellanöstern lämnat uppgifter av betydelse för krigföringen till den israeliska underrättelsetjänsten? För det tredje: Har IB till ffträmmande makt utläm nat personuppgifter från Säpos, invandrarverkets och egna register utan kontroll av vilka uppgifter som lämnas ut och om vilka personer? För det fjärde: Har IB haft direkta telexförbindelser för daglig kontakt med de tyska och israeliska underrättelsetjänsterna? Kommer dessa frågor att besvaras på ett tillfredsställande sätt? Risken är att så inte blir fallet. Man sätter hemligstämpel på med motivering ”försvarshemligheter”. Vilka är det då som avgör vad som är försvarshemligheter? Vad jag kan förstå är det de svenska militärerna. Hur ser dessa herrar på olika internationella problem? Jag vill citera förre ÖB Rapp som i Aftonbladet den 4 november 1973 yttrade följande om Vietnamkriget: ”USA gjorde rätt när de ingrep i kriget. De ville stoppa kommunismen och hade man skött sig riktigt militärt utan att ha tagit politiska hänsyn hade problemet varit ur världen nu.” Rapp var en av cheferna för IB fram till mitten av år 1970. De anklagelser som riktats mot IB är i första hand politiska frågor och skall också behandlas i de politiska instanserna. Generalerna skall inte tillåtas sopa smutsen under mattan. Den enda godtagbara lösningen är en parlamentarisk fempartikommission. Det räcker inte med att försvarsutskottet granskar IB. Detta av två skäl: Försvarsutskottet representeras för det första endast av de fyra riksdagspartierna, och försvarsutskottet har för det andra haft ett visst ansvar för IB:s verksamhet, vilket inte skötts på ett tillfredsställande sätt. Opinionen för en parlamentarisk fempartikommission växer i styrka för varje dag. Hur länge till vågar regering och ledningen för de tre borgerliga partierna trotsa denna opinion. Opinionen låter sig inte nöjas med att herr Palme talar om ”dravel”, att journalisterna Guillou och Bratt förläst sig på indianböcker, de låter sig inte heller nöjas med att herr Palme talar indignerat om sin person och vilka eventuella uppgifter i Peter Bratts bok som inte stämmer. Fortfarande gäller det sakfrågorna, de är inte besvarade. Trots att Sven Andersson uppträdde inför Stockholms arbetarekommun så lyckades han inte övertyga den. Kravet restes där också häromkvällen om en parlamentarisk fempartikommission. Opinionen är orolig för vad som håller på att hända. Låt mig än en gång citera professor Ofstad: ”Begränsningar av yttrandefriheten, kontroll av organisationer, spionage på vänstergrupper — det är inte antidemokratiska tendenser. — — — Det är tvärtemot åtgärder för att bevara just det specifikt demokratiska. — — — Vad bråkar ni om? Det är den som kritiserar såna åtgärder som är demokratins fiende. — Så marknadsförs antidemokratiska aktioner, väl gömda under demokratins krumelurer.” Vi vet att högern i det här landet har den uppfattning som jag nyss citerat. Det är därför arbetarrörelsens organisationer, kulturarbetare och andra folkrörelseorganisationer känner stark oro när regeringen kryper bakom detta parti för att undvika att få till stånd en parlamentarisk fempartikommission.

Fru talman! För de få åhörarna här nere i kammaren och även för de många uppe på läktaren är det kanske litet förvirrande att höra en debatt där herr Hovhammar talat om skatter och herr Måbrink talat om IB och där jag kommer att uppehålla mig vid arbetsmarknadsfrågor, men det är ju den ordning vi har i den här allmänpolitiska debatten. I årets valrörelse kom arbetslösheten att spela en dominerande roll, och det är därför jag tar upp den här. En fråga som ställdes var ju om vi hade 60 000 eller 100 000 arbetslösa, och det debatterades i massmedia och på offentliga möten. Från arbetsgivarhåll gick man ut med en folder där arbetslöshetssiffrorna var uppräknade till över 200 000. Det är riktigt att arbetslösheten är ett gissel och värd all uppmärksamhet. Har man själv gått arbetslös i sin ungdom, vet man hur det är, särskilt som min arbetslöshetsperiod sammanföll med den tid då vi hade ett borgerligt styre i vårt land. Men samtidigt som vi hade en hög arbetslöshet fanns det många industrier som efterfrågade arbetskraft och som fortfarande gör det. Det kunde gälla glasarbetare, gjutare eller träindustriarbetare. Företagen annonserade och sökte på arbetsförmedlingar — utan resultat. Inga sökande till de lediga platserna anmälde sig. Men om en kommun eller en försäkringskassa eller en arbetsförmedling annonserade några lediga platser fick man mer än tiodubbla antalet svar mot det behov som anmälts. Ställer aldrig näringslivets företrädare frågan till sig själva vad detta kan bero på? Det måste ju vara något fel, när ungdomen icke längre söker sig till tillverkningsindustrin? I en artikel i tidningen Affärsvärlden, nr 43, tar generaldirektör Bertil Rehnberg upp dessa problem utifrån en undersökning som arbetsmarknadsstyrelsen gjort i Göteborg. I artikeln skriver han bl.a. följande: ”Bland ungdomarna är det också många som ställer speciella krav och inte är beredda att ta första bästa lediga arbete. Många arbetsuppgifter är helt enkelt inte attraktiva, t.ex. skiftarbete. En färsk undersökning från Göteborg och Bohus län visar att av ca 4 000 arbetslösa hade 2 500 begränsningar i sitt arbetssökande till följd av handikapp, ålder, bristfällig utbildning, begränsat arbetstidsutbud eller lokal bundenhet. Av de 1 500 som inte angav särskilda arbetshinder sökte ca 1 000 arbete inom tekniskt, samhällsvetenskapligt och administrativt arbete. Majoriteten av dessa var unga och välutbildade. 1 600 av de 5 000 lediga platserna fanns inom tillverkningsarbete, till stor del skiftarbete i tung industri. Av de 1 000 som sökte tillverkningsarbete var 250 män under 55 år och 270 över 55 år, 250 kvinnor under 55 år och 250 över 55 år. Det antyder något om svårigheterna i Göteborg, men situationen är likartad också i landet i övrigt.” Utan att göra gällande att siffrorna stämmer för hela landet kan man ta dem som en utgångspunkt för att beräkna hur det skulle vara om man applicerade dem på den arbetslöshet som registrerades i oktober i år. Av de 61 200 arbetslösa skulle då ca 35 000 ha begränsningar i sitt arbetssökande till följd av handikapp, ålder, bristfällig utbildning, begränsat arbetskraftsutbud eller lokal bundenhet. Av de återstående 26 000 som inte angav något arbetshinder skulle hela 17000 söka arbete inom tekniskt, samhällsvetenskapligt och administrativt arbete. Av 15 000 som sökte till tillverkningsindustrin skulle hälften vara över 55 år och hälften vara kvinnor. Är det personer över 55 år eller är det kvinnor som industrin efterfrågar i dag som sin arbetskraft? Nej, tillverkningsindustrin efterfrågar unga, välutbildade arbetare. Jag har tagit upp detta för att visa att problemet om arbetslösheten som är en av de stora frågorna, det löser man inte genom att formulera en slogan om t.ex. 100000 nya jobb. Det är fråga om att anpassa efterfrågan och tillgången efter varandra. De lediga platserna inom industrin finns till stor del inom den sektor som har skiftarbete, där jobbet är tungt och smutsigt, enformigt och hårt ackordsarbete. För att lösa dagens arbetslöshetsproblem krävs att tillverkningsindustrin — men även den offentliga sektorn — gör allt för att tillvarata den arbetskraft som vi i dag har tillgänglig. Man får inte bara efterfråga unga, välutbildade och friska människor. Rätten till arbete måste omfatta alla. De anpassningsgrupper som växer fram har här en stor uppgift att fylla, såväl inom tillverkningsindustrin som inom statlig och kommunal förvaltning. För att uppnå målet fordras ett aktivt samarbete mellan arbetsgivare, anställda och arbetsförmedling. Ett sådant samarbete håller på att växa fram, och där kan arbetarrörelsens solidaritetsbegrepp som omfattar alla, särskilt de svaga i samhället, ges ett reellt innehåll. Men det fordras då också att arbetsgivarna är positivt inställda. Beträffande tillverkningsindustrins problem gäller det att riva ner alla gamla sociala skiktningar i samhället. Att ungdomen i dag inte söker sig till eller utbildar sig för rent yrkesarbete hänger samman med de orättvisor som har funnits och fortfarande finns inom vårt samhälle. Det är inte så länge sedan som arbetstiden var längre på verkstadsgolvet än på kontoret. Semestern var kortare, de sociala förmånerna var sämre. Beträffande det senaste är det först från den 1 januari 1974 som en utjämning kom till stånd genom lagändring i fråga om ersättning vid sjukdom. Allt detta spelar sin roll även i dag. Hur generationen som i dag går i pension eller närmar sig pensionsåldern upplevt sin arbetsplats inverkar på ungdomens inställning i dag. Jag kan ta ett exempel. Jag har en gammal farbror som på grund av starr inte hade sett sitt kära Kosta på många år. Han blev opererad och hade möjlighet att se om t.ex. arbetsplatsen hade förändrats. Man körde förbi hyttan med honom och pekade ut den. Han svarade: ”Kör fort förbi, där har jag plågats i 60 år.” Är det att undra på att hans barn icke söker sig till samma arbete som han hade? Nej, det är ingenting att förundra sig över. Har man upplevt sitt arbete på detta sätt — och han är inte ensam om det — är det naturligt att man icke vill att barnen skall få det likadant. Nej, här måste skapas en bättre arbetsmiljö med inflytande för de anställda över sin egen arbetsplats. Det gäller löneformer, personalpolitik, arbetarskydd m.m. Först när den anställde får möjlighet att vara med och bestämma kan vi vända på den trend som finns i dag i vårt samhälle. Man kan inte bara tala om nödvändigheten av att vara ett industriland. Vi måste också ge industriarbetet en social status som motsvarar dess betydelse i vårt samhälle. Utöver en god arbetsmiljö krävs, för att människorna skall ha en god levnadsstandard, även en bra yttre miljö. Detta är särskilt angeläget för den majoritet av de svenska medborgarna som inte själva äger någon mark. Möjligheten till att ge fritiden ett meningsfullt innehåll måste på alla sätt tillvaratas. Intresset för det rörliga friluftslivet är därför av stor betydelse. I 1963 års proposition angående riktlinjerna för naturvårdsverksamheten underströks särskilt vikten av att söka åstadkomma ”en rimlig avvägning mellan olika krav som dagens samhälle ställer på utnyttjande av naturen och tillse att dessa tillgångar också bevaras åt kommande genrationer”. Som en följd av detta borde ”naturvårdsintresset beaktas i all verksamhet som rör naturens utnyttjande och exploatering för skilda ändamål”. När man ser resultaten av vissa sjöregleringar ställer man sig frågan om dessa enligt min mening självklara ting verkligen har tillgodosetts när beslut om enskilda sjöars eller hela sjösystems reglering fastställts. Jag tänker närmast på ett aktuellt fall ifrån Kronobergs län — regleringen av sjön Åsnen år 1971. Jag skall inte gå in på domen, den är föremål för prövning hos JO efter anmälan från enskilda personer. Jag skall inte heller gå in på om regleringen har skötts efter de riktlinjer som finns i vattendomen. Även denna fråga behandlas inom åklagarväsendet. Vad jag närmast tänker på är att när riksdagen för ungefär ett år sedan diskuterade hushållning med mark och vatten var i naturvårdsverkets inventering av områden av riksintresse för friluftslivet Åsnenområdet upptaget i förteckningen på sådant område som om det hade ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Den som i dag gör ett besök vid denna sjö kan ställa sig frågan om naturvårdsverket gjort en riktig bedömning. Vad möter en besökande? Jo, en sjö som tappats på vatten så att stränderna ligger blottade långt ut. Stenskärv, dy och torr vass är det intryck man får i dag i stället för den leende ängsnatur som fanns för ett par år sedan. Detta gäller inte bara Åsnen utan hela sjösystemet där man kan inräkna alla sjöarna uppe i Nottebäcks församling liksom Helgasjön och Salen. Man ställer sig frågan hur det kunnat bli så här. Beror det bara på den senaste vattendomen eller finns det även andra orsaker? Sedan slutet på 1800-talet har en mängd sjösänkningsföretag genomförts för att skaffa odlingsbar jord. Mycket av denna ligger nu obrukad därför att efter en tid av odling har markytan sänkts och marken blivit obrukbar. Vi har dikat ut våra kärr och mossar för att få en bättre skogstillgång. Har detta även inverkat på våra sjösystem, och vilka skador har det medfört? Grundvattnet har sjunkit, och i det aktuella Åsnenområdet leder det till sinande brunnar till men för dem som bygger och bor i detta område. När man tänker på att Åsnenområdet anses vara ett riksintresse blir man också fundersam över att hela frågan om Åsnen i domstolsskälen för 1971 års dom upptog ungefär tio rader medan laxfisket i Mörrumsån får hela tio sidor. Detta påpekande innebär inte att jag anser att laxfisket saknar intresse, men jag hävdar med stöd av naturvårdsverket att naturen omkring Åsnen och möjligheterna till fritidsfiske där är av större betydelse för gemene man än laxfisket i Mörrumsån. Frågan om naturen och vattenregleringen av Åsnen har tagits upp av enskilda personer. På så sätt har frågan aktualiserats. Men den berör mycket större områden, som framgått av vad jag sagt. Hur man i fortsättningen skall tackla dessa problem för att få en riktig undersökning om de skador som den nuvarande regleringen medför kan jag inte i dag säga. Men att den här frågan icke kommer att läggas undan utan debatt är jag övertygad om. I går ställde herr Fälldin när det gällde kärnkraften frågan om vår generation hade rätt att för sin egen levnadsstandards skull skapa risker för kommande generationer. Jag kan instämma i den, men jag vill också formulera en fråga på följande sätt: Har denna generation rätt att för vinning av några hektar mark, bättre skogstillgång, kraftförsörjning eller rena exploateringsintressen reglera våra sjöar så att kommande generationer varken får möjligheter till friluftsliv eller vattenförsörjning? Till slut, fru talman, några kommentarer till herr Hovhammars anförande. Han tog upp förmögenhetsoch arvsbeskattningen och kritiserade därvid regeringen och det socialdemokratiska partiet — jag vet inte varför han inte också i detta sammanhang tog upp CUF:s utspel. Han ansåg att detta var den viktigaste frågan inför framtiden. Han talade också om trävarupriserna, och han tyckte inte att de höjningar, som ägt rum, på något sätt var avskräckande, fastän de lett till att ett egethem i dag blir 10 000—20 000 kronor dyrare och till att den unge jordbrukare, som i dag skall etablera sig, får betala priser som ligger fyra gånger högre än taxeringsvärdet på lantbruk med skogstillgångar. Det måste vara allvarligt för de unga, som tänker bli lantbrukare, att deras ställning inte blir ett dugg förbättrad trots högre skogspriser.
Fru talman! Herr Fagerlunds anförande var i stort sett mycket intressant. En stor del av tiden ägnade han som vanligt åt historieskrivning och för dem som inte känner till det kan det vara intressant att få höra hur det var för 50 år sedan inom industrihanteringen. Jag tror dock inte att glasbruken utgjorde något speciellt undantag från det mönster som fanns tidigare. Det var besvärligare då, och man höll över huvud taget inte den standard som vi har i dag. Men det har, som sagt, gått några år sedan dess. Detta var alltså historieskrivningen. Det väsentligaste för nutidens människor är väl som nämndes att man skall föröka ordna en bättre arbetsmiljö. Därvidlag står väl alla på samma linje, men jag skulle vilja tillägga att om vi skall ha möjlighet att ordna trevligare och bättre arbetslokaler, förutsätter detta att våra företag går med vinst, dvs. att vi får resurser att investera i bättre och människovänligare lokaler. Det är ett väsentligt tillägg som jag gärna vill göra. När det sedan gäller att popularisera industriarbetet tror jag att vi tillsammans kan göra en hel del. Som talaren sade skall vi hjälpas åt att ge industriarbetet en bättre social status. Vi måste fram hålla att det absolut inte är något nedvärderande att jobba på ett verkstadsgolv. Jag tror att det för allt flera börjar gå upp att det är positivt att ha ett sådant arbete, om det finns en bra miljö. Jag tror att herr Fagerlund och jag i stort har samma inställning till detta problem, trots att man inom SSU-kretsar ibland har uttalat sig litet negativt om industriarbete. Jag tror att vi får hjälpas åt för att få den debatten vänd åt rätt håll. Alla har nog anledning att vara tacksamma om så kan ske. Vad sedan beträffar mitt inlägg här i dag om förmögenhetsoch arvsbeskattning vill jag bara hänvisa till vad finansministern lovat. Han skall försöka att till 1974 rätta till dessa förhållanden som för närvarande är sneda. Vi får en proposition i ärendet. Som jag tidigare sagt till herr Sträng tycker jag att det var ett bra uttalande, och det visar att de problem jag pekat på var högst relevanta och aktuella. I fråga om träpriserna påpekade jag att det visserligen är fråga om en stark höjning. Men ser man tillbaka på andra varugrupper har träpriserna inte stigit så mycket som många andra varor. För att ge ett exempel från den statliga sektorn sade jag, att både SJ-resor och brevporto stigit betydligt mera under denna tid. Om vi talar om färdiga hus, herr Fagerlund, skall vi också komma ihåg att det i priset ligger mycket av arbetsinsats och arbetslöner, och dessa har ju bl.a. till följd av inflationen stigit mycket under de senare åren. Man skall alltså inte lasta allting på själva råvaran, när man skall jämföra huspriserna. Det finns andra saker som man kanske snarare bör angripa.
Fru talman! Herr Hovhammar vill aldrig höra en historieskrivning, och det skulle jag inte heller vilja, om jag hade varit moderat i hela mitt liv. Men jag tror att vi måste lära oss av historien, för det är den som visar vilka som drivit/samhället fram till vad det är i dag. Sedan talar herr Hovhammar om att vi skall hjälpas åt att ge yrkesarbetet en bättre social status. Ja, men då får man inte göra som herr Hovhammar gjorde i sitt anförande, bara tala om företagens vinster och skatterna och göra detta till en huvudfråga. Herr Hovhammar har fullständigt fel. SSU har icke talat om industriarbetet som något negativt. SSU har i stället sagt: Gå in i industrin och förändra miljön — stå inte utanför och kritisera! Sedan konstaterar jag bara, att herr Hovhammar inte anser att skogspriserna på något sätt utgör något problem. De siffror jag nämnde, 10 000-20 000 kronor i prisstegring på ett egethem, har uppstått på grund av de ökade skogspriserna. Jag noterar att herr Hovhammar inte anser detta vara något problem för dem som skall bygga egnahem i dag.
Fru talman! Jo, herr Fagerlund, den inflation och penningvärdeförsämring som regeringen starkt bidragit till utgör ett problem även för dem som bygger egnahem. Det vill jag gärna vitsorda. När det sedan gäller vinster vill jag slå fast att den säkraste garantin mot arbetslöshet och över huvud taget sämre tider är att våra företag går med vinst. Löntagarna har i dag anledning att känna större trygghet, om de arbetar i ett företag som går bra. Eller vill herr Fagerlund säga att det är bättre att arbeta i ett företag som går med förlust? Det företag i Kosta som herr Fagerlund nämnde går i dag med rätt god vinst, och detta har skapat trygga och säkra jobb. Ett förlustföretag skapar inte denna trygghet.
Fru talman! Jag skall vara mycket kort. När jag tar upp frågan om skogspriserna, flyttar herr Hovham mar över den till helt andra områden för att försöka komma ifrån sitt första inlägg.

Fru talman! Situationen här hemma några veckor efter valet bjuder på mycket av intresse, kanske småningom också av dramatik, medan förhållandena ute på världsscenen är präglade av enbart dramatik men därtill av en myckenhet fruktan. Inför det nya parlamentariska perspektivet 175—175 — ovanligt för att icke säga unikt även från internationell synpunkt — har chefen för den socialdemokratiska minoritetsregeringen herr Palme gjort en ommöblering av kabinettet som närmast förefaller vara resultatet av det gamla ödesspelet rysk roulett. Fem gamla statsråd har stoppats in i revolverrullen, som fått en snurr av herr Palmes tumme, varefter de slungats ut i helt nya positioner och befattningar. Kompletteringen har sedan gjorts med nytt och kanske effektivare krut. Det torde dock inte vara ur vägen att herr Palme skaffar sig litet vana vid rysk roulett, för denna spännande hantering torde han säkerligen få ägna sig åt vid åtskilliga tillfällen efter den 1 januari 1974. Det är givet att den politiskt intresserade delen av svenska folket med spänning kommer att avvakta hur många gånger herr Palme skall lyckas snurra på revolverrullen och trycka av utan att det ödesdigra pannskottet definitivt smäller av. Om herr Palmes förhållande till fru Fortuna i detta sammanhang får som vanligt framtidens historia vittna. Som jag nyss framhöll präglas världsscenen i dessa dagar icke bara av dramatik utan också av en tilltagande fruktan. Orosmolnen skockas åter vid horisonten, och genom plötsliga växlingar i sceneriet och oförutsedda händelsekombinationer kan världsfreden komma att hotas, främst genom att supermakterna USA och Sovjet kommer på kollisionskurs. Att USA i detta kritiska skede har en statsledning, som verkar bli alltmera panikslagen därför att statschefen synes ha förverkat folkets förtroende, accentuerar riskerna i situationen. Även om krisen i USA skulle leda fram till den nästan otroliga händelsen att presidenten tvingades avgå, finns det ingen som helst anledning att börja tala om det amerikanska systemets definitiva sammanbrott och demokratins undergång i detta land. Det finns snarare anledning att tala om motsatsen och konstatera att västvärldens största stat trots alla påfrestningar ändock präglas av en fri och öppen demokratis grundläggande värderingar: kravet på allas likhet inför lagen och garantin för fri och obunden pressdebatt samt en för politiska påtryckningar okänslig, oväldig rättsapparat. Uppgörelsen med den politiskt mäktigaste kraften i landet, presidenten — enligt konstitu tionen politiskt vida mäktigare än t.ex. en svensk statsminister — skulle aldrig ha kunnat äga rum i ett samhälle, som icke klart bekänner sig till och garanterar nyssnämnda demokratiska grundelement. Sanningen i detta konstaterande framstår i relief i betraktande av det dystra faktum att majoriteten av jordens länder är nedtryckta under högereller vänsterdiktaturer med eller utan militärt inslag, där demokratiska ingripanden mot den högsta politiska ledningen på sätt som nu skett i USA är fullständigt omöjliga och genast skulle brutalt nedslås som förvirrade galningars påfund. Det är dock att hoppas att den ökade mognad och fond av erfarenheter, som främst politiker, men även många andra i USA måste ha fått av det senaste årets chockartade inrikespolitiska händelser, också skall ta sig uttryck i mognare och generösare uppträdande mot och behandling av mindre nationer i omvärlden som av en eller annan anledning kan råka komma in på kollisionskurs med den ena eller andra supermakten. En anledning för icke bara USA utan i högsta grad även för alla andra inblandade parter att visa all den mogenhet och generositet som man är mäktig utgör situationen i Mellersta Östern. Det måste ändock vara möjligt att småningom släcka denna främst för de inblandade men även för omvärlden snart outhärdliga och hotande brandhärd, som fiendskapen och hatet mellan israeler och araber utgör. Och när araberna nu äntligen med något undantag förefaller beredda erkänna själva existensen av en oberoende stat Israel, borde eftergifter från bägge sidor kunna skapa åtminstone ett utgångsläge för förhandlingar syftande till en definitiv fred. Det torde vara självklart för alla här hemma att vårt land i alla lägen, där en positiv insats kan göras för att befrämja fredsansträngningarna, bör sätta in alla tänkbara resurser, vare sig det gäller insatser på det diplomatiska planet eller bidrag till övervakningsstyrkor i FN-regi. Från ofreden i Mellersta Östern är steget självfallet ganska kort till oljekrisen. De oljeproducerande arabländerna har tagit till blockadvapnet mot s.k. Israelvänliga länder för att med dess hjälp kunna vinna striden mot Israel. Även om jag för min personliga del tror att oljevapnet inom en icke alltför lång tidsrymd kommer att visa sig vara ganska trubbigt och på längre sikt verkningslöst när det gäller det omedelbara målet, Israels besegrande, är det uppenbart att priset på energi från och med nu kommer att bli ett helt annat och inom överskådlig tid gradvis stiga till en oerhört mycket högre nivå än vi hittills varit vana vid. Eftersom någon ersättning för oljan med någon annan energiform, lika relativt billig som oljan intill senare tid varit, inte står till buds, kommer helt visst den snabbt stigande bristen på prisbillig energi att leda till stora, delvis revolutionerande förändringar i första hand av näringslivets, främst industrins, struktur men i anslutning härtill även av samhällsstrukturen. Det är svårt att förutsäga hur ett utpräglat högstandardsamhälle av Sveriges typ kommer att gestalta sig när en fundamental basråvara för produktion, uppvärmning och kommunikationer under en dramatiskt kort tidsrymd mångdubblas i pris. Några enkla frågor kan måhända bidra till att något glänta på förlåten beträffande de förändringar vi har att vänta oss. Vi har i vårt land den högsta perkapitakonsumtionen av t.ex. plaster, ca 500 000 ton, motsvarande en individuell förbrukning av 63 kg. Plastråvaran framställes av olja, närmast den s.k. naftan, som är en svavelfattig oljeprodukt. Av basplastvolymen tar byggmaterial och förpackningar drygt hälften. I övrigt finns som bekant plast i de flesta av våra livssammanhang, t.ex. i hushållsartiklar, TV och radioapparater, textilier och bilar. Som exempel kan nämnas att t.ex. en Volvo personbil drar ungefär 50 kg plast. Det torde icke vara för mycket sagt att vårt konsumtionsmönster torde komma att uppvisa märkliga förändringar när plastråvarorna prismässigt rusar i höjden till följd av kraftiga prisstegringar på olja. Strukturella förändringar på produktionssidan kommer också, eftersom av landets ca 1 000 plasttillverkare ungefär 800 är småföretag med en eller ett par anställda, vilka kunnat etablera sig och konkurrera främst på grund av de låga råvarupriserna. Hur kommer skyhöga priser på eldningsolja att inverka på bostadspolitiken? Kan alla småhus i framtiden hålla sig med egna oljeaggregat och cisterner, eller blir kollektiva värmeanläggningar nödvändiga, i första hand fjärrvärme? Hur kommer detta att inverka på proportionen mellan höghus respektive småhus? Hur kommer våra kommunikationer att gestalta sig när dieselolja och bensin kommer att kosta tre gånger så mycket — sannolikt om bara ett par år? Kommer folk att betala 2:50 till 3 kronor litern bensin för att fortfarande få förmånen att morgon och afton sitta i en kilometerlång kö av ”ensambilar” till och från arbetet i de stora tätorterna? Och hur kommer kollektivtrafiken, belastad med mångdubbel passagerarfrekvens, att klara påfrestningen? En annan utomordentligt viktig fråga: Till vilken höjd kommer priserna på livsmedel att stiga när oljeprishöjningarna på allvar slår igenom på konstgödsel, en av grundförutsättningarna för en intensiv jordbruksdrift? En rad ytterligt intressanta frågor kan sålunda uppställas i detta sammanhang, vilka har det gemensamt, förutom att omedelbara svar på dem inte kan ges, att de antyder ankomsten av ett nytt och annorlunda samhälle än dagens med en annan struktur på produktion och konsumtion, men sannolikt också med annorlunda samhällsvärderingar i åtskilliga stycken. Vårt land torde vid sidan av Japan vara det land som gjort sig mest beroende av oljeimporten och sålunda i motsvarande grad är känsligt för störningar i denna import både kvantitetsoch prismässigt. Oljan representerar inte mindre än ca 75 procent av all vår import av fossila bränslen. Det är egentligen ganska fantastiskt att vi försatt oss i denna situation. Och ännu mer fantastiskt är det att så många uppvärmningsaggregat såväl i många nya bostadsområden som även i moderna industribyggen kunnat byggas och installeras med oljeeldning som enda tekniska alternativ. Det är en aningslöshet och tomteboförtröstan på ett evigt sprudlande, sig självt förnyande oljeflöde som nått närmast monumentala mått. Ansvaret ligger naturligtvis främst hos bostadsoch byggnadsteknokraterna, men även de ansvariga myndigheterna med regeringen i spetsen får ta åt sig äran av denna aningslöshetens triumf. Industrins planerare har också anledning att något ögonblick fundera över om begreppet planering inte innebär också alternativa framtida lösningar. Men som vanligt gäller det att inte gräla över vad som brustit i det förflutna utan i stället se framåt. Om vi kan vara överens om att vi hittills sluppit undan med blotta förskräckelsen, trots att vi lagt alla äggen i samma påse och gjort oss praktiskt taget helt beroende av oljan för vår energiförsörjning, framstår det som en förstahandsuppgift att analysera möjligheterna av att sprida äggen i flera påsar. Det gäller med andra ord att få fram alternativa energikällor, som i så stor utsträckning som möjligt kan ersätta oljan. Det är närmast ett trivialt konstaterande att vetenskapen i dag arbetar på högtryck för att finna alternativa energikällor till det fossila bränslet. Vad som närmast är av praktiskt intresse är försök att direkt omvandla solenergi till elkraft, energi ur haven genom s.k. havs-termisk energi, vindkraft och vattenkraft. Det kan anmärkas att vattenkraften i dag står för 13 procent av vår energiomsättning. Förutom kärnkraften, i form av fissionsoch fusionsenergi, vilka anses vara de stora alternativen till oljan, drivs i dag en avancerad forskning rörande utnyttjande av de enorma energimängder som jordens heta inre representerar och som kan nyttiggöras genom s.k. geotermiska processer. Svagheten med alla dessa i och för sig intressanta energialternativ är, att de antingen redan är utnyttjade, t.ex. vattenkraften, eller ännu icke är slutforskade, t.ex. elenergin direkt ur solen eller den geotermiska energin, eller att de erbjuder stora riskmoment, som ännu icke eliminerats, t.ex. kärnkraften med dess giftiga avfall, som man ännu icke vet hur man skall slutgiltigt hantera eller göra av. I detta läge uppställer sig frågan om det icke finns någon känd och beprövad ofarlig energitillgång, som icke utnyttjas till det yttersta. Svaret på frågan är ja, nämligen kolet. Ett ökat utnyttjande av kol här i landet skänker oss otvivelaktigt ökad handlingsfrihet i flera viktiga avseenden. Beroendet av oljan minskar och prisuppgången kommer med största sannolikhet att stanna vid en acceptabel nivå, därför att jordens koltillgångar är enorma. De kända koltillgångarna omräknat i olja uppgår till tio gånger de nuvarande oljefyndigheterna. Medan jordens oljeoch gasreserver med nuvarande förbrukningstakt beräknas räcka 15—30 år och uranet ungefär lika länge torde kolreserverna räcka för den väntade energiförbrukningen under 300—1 000 år. En jämförelse i kilowattimmar är också både intressant och avslöjande. Detta klots kända oljeoch gasreserver uppgår till ca 10 miljoner TWh = 1 miljard kilowattimmar. Uranet kan ge ca 3 miljoner TWh . Koltillgångarna beräknas kunna ge 120 miljoner TWh. Kolet kan i dag användas på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Hög energieffekt kan uppnås med s.k. mottryckverk och kol kan omvandlas till både naturgas och bensin. Och framför allt: För Sveriges del finns kol lättillgängligt bara några få mil från våra gränser, dels i Polen, dels i England. Det polska kolet är lågsvavligt, och polackerna lär vara villiga att skriva långtidskontrakt på ända upp till 20 år. Det finns alltså all anledning för oss i Sverige att göra en stor satsning på import av kol och på att göra våra bränsleoch energiapparater av olika slag tillgängliga för koldrift, och jag förutsätter att regeringen redan tagit ett initiativ i denna fråga. Om inte är det hög tid för regeringen att omgående ta erforderliga initiativ. Det är dessutom alldeles nödvändigt med en satsning på forskningen inom energiområdet. Det är närmast ömkligt att professor Bo Lehnert som sysslar med kärnenergiforskning skall tilldelas bara 1 miljon kronor årligen till sin forskning om vätekraftens främjande, en forskning som även i litet land ledd av en genialisk forskare kan ge så sensationellt resultat att människans energibehov för all framtid kan vara löst. I första hand bör professor Lehnert utan invändningar få de anslag han begärt för att kunna fortsätta och utvidga sin forskning. Får jag sluta, fru talman, med några reflexioner rörande marknadsekonomin och vårt sätt att hantera dess olika yttringar. Till skillnad från det socialistiska ekonomiska systemet, som betraktar marknadshushållningen som en styggelse och en regeringsstyrd av centralbyråkrater administrerad planhushållning som en eggelse, har vi i vårt land accepterat blandekonomin som riktpunkt för vårt ekonomiska liv. Detta betyder att marknadsekonomin är den ideologiska grunden och att inom densamma statlig, privat och kooperativ företagsamhet skall tillåtas konkurrera på lika villkor. Detta arrangemang syftar till mesta och bästa möjliga spridning av resurserna för uppnående av maximal kvalitet på de framställda varorna och tjänsterna parat med lägsta möjliga priser till konsumenterna som tredje målsättning. Balansen mellan de olika i blandekonomin ingående elementen förutsätts verka bland annat mot monopolbildningar. Ett av samhället okontrollerat totalt frisläppande av marknadskrafterna att verka efter minsta motståndets lag leder emellertid ibland till att den nyssnämnda balansen sätts ur spel och att privatmonopol uppstår. Vi har under senare tid sett flera olustiga exempel härpå både i vad det gäller bankfusioner och nu även i fråga om cementmonopolet Euroc. Det är möjligt att socialdemokraterna med ett visst välbehag ser att marknadsekonomin komprometteras av dylika monopolbildningar så att ökad centraloch byråkratstyrning kan tillgripas och motiveras, men på vårt håll kan vi icke stillatigande betrakta en sådan utveckling. Vi har alltifrån början bekämpat monopol vare sig dessa härrör från statligt eller privat håll. Uppenbarligen passar den fusionseller sammanslagningsmani som nu grasserar väl in i det socialistiska ideologiska mönstret där centralism och toppstyrning av alla samhällsaktiviteter inklusive den enskilda människan är en fundamental grundsten — oss i centern passar det definitivt inte, och vi reagerar hårt. Enligt vårt sätt att se saken skall marknadskrafterna få verka inom en vid ram, men denna ram måste hållas fast och ogenomsläpplig. Ett viktigt sammanfogningskitt i denna ram är en lagstiftning mot karteller och monopol. Vi har, fru talman, en sådan lag i vårt land, men den är uppenbarligen otillräcklig, även vid internationella jämförelser. Jag yrkar därför på att regeringen så snart som möjligt framlägger förslag om en utvidgning av konkurrensbegränsningslagen med regler som möjliggör en samhällskontroll av alla företagssammanslagningar av en viss storleksordning. Regeringen skall sålunda ha skyldighet bedöma om en föreslagen fusion kan vara av samhälleligt intresse på längre sikt, dvs. i sista hand om konsumenter, underleverantörer och andra intressenter gynnas eller missgynnas. Att tillståndsprövningen bör vara restriktiv är för mig en självklarhet.

Fru talman! Om jag i mitt anförande inte direkt tar upp konkreta politiska problem, så är det därför att det mesta redan är berört av tidigare talare. Vad jag närmast tänkt framföra är några allmänna reflexioner rörande världssvälten kontra Välfärdssverige. För någon tid sedan företog jag tillsammans med några riksdagskolleger en resa i Tanzania, Kenya och Etiopien. Syftemålet med resan var att vi på ort och ställe skulle få tillfälle att studera hur u-hjälpsarbetet bedrivs, komma i kontakt med u-hjälpsarbetare och med dem diskutera deras erfarenhet av biståndsarbetet samt inte minst träffa missionens folk och komma i kontakt med dessa. Jag tror att det är ytterst värdefullt, inte minst därför att vi själva är med om att bevilja medel för u-hjälpsarbetets bedrivande samt därför att vi är opinionsbildare, att vi på ort och ställe får tillfälle att studera u-hjälpsarbetets bedrivande. Jag skulle vilja säga så här: U-hjälpsarbetet är nödvändigt — det är helt enkelt vår skyldighet att hjälpa u-ländernas folk till en bättre levnadsstandard och till en människovärdig tillvaro. Att hjälpa och bistå dem som lider av fattigdom och sjukdomar är en plikt och skyldighet för oss som lever i ett överflödssam hälle. Allt u-hjälpsarbete måste inriktas på dels att på kort sikt vidtaga åtgärder för att exempelvis komma till rätta med rena katastrofsituationer, såsom hungersnöd, epidemiska farsoter etc., dels att på lång sikt genom utbildning, forskning, byggande av sjukhus etc. höja människornas levnadsstandard och status. Det är givet att man efter att ha varit ute några veckor i ett u-land frågar sig vilka erfarenheter man har vunnit. Det är naturligtvis oerhört svårt att med några ord sammanfatta dessa erfarenheter. Jag skulle vilja säga så här. Jag är verkligen imponerad av det arbete som utförs av såväl SIDA s som missionens folk. Dessa människor utför ett arbete som inte nog kan lovprisas. Det är visserligen sant att det har skett och kommer att ske felsatsningar på projekt som inte motsvarar de ställda förväntningarna, men i stort sett är resultatet mycket bra. Att göra felsatsningar må vara förlåtligt, där erfarenheter tidigare ej funnits. Jag anser att det är ett förnämligt arbete som bedrivs av biståndsarbetarna, det må sedan vara SIDAs folk eller missionens. De utför ett välsignelsebringande arbete, som i större utsträckning än vad som nu sker borde uppskattas av det svenska folket. Det är sannerligen ett arbete i människokärlekens tjänst som utförs i det tysta, mot en mycket ringa ersättning, av missionens folk. Låt mig få ta några exempel. På en missionsstation 15 mil söder om Dar es-Salaam träffade jag en läkare och hans fru, även hon läkare, som förestod och skötte missionsstationens sjukhus. I det rum där opera tionerna företogs var det ytterst primitivt. Det påminde mer om en vedbod än om ett operationsrum. Här gjordes operationer på löpande band — trots en mycket primitiv utrustning även avancerade sådana. Och jag tror att procenten lyckade operationer var mycket hög. Brist på patienter förelåg ej — hela gårdsplanen utanför operationsrummet vimlade av folk. Jag frågade en sköterska: ”Vad gör Ni när Ni ser att medicin och förbandsartiklar tryter och Era egna resurser ej räcker?” Sköterskan svarade, och detta så trosvisst att det inte gick att missta sig på äktheten av hennes tro: ”Jag ber till Gud och han hjälper. Han har alltid hjälpt.” Och jag frågade en annan sköterska: ”Jag vet att det inte var utsikten att tjäna pengar som drev dig ut på missionsfältet — det var en kallelse, som du ej kunde motstå. Men trots detta måste du väl ändå ha en viss ersättning för ditt arbete?” Hon svarade: ”Jag skall ha 800 kronor i månaden, men det är ytterst sällan jag tar ut hela min lön för egen del. Jag använder huvudparten till inköp av medicin och förbandsartiklar.” När man hör detta blir man både ödmjuk och tacksam. Ödmjuk därför att det finns människor som offrar egen bekvämlighet, rikedom och lyx och går ut för att bistå människor som lever i fattigdom, okunnighet och nöd. Tacksam över att det finns människor som vill utföra ett arbete i människokärlekens tjänst. Fru talman! När man konfronteras med svälten och nöden på nära håll får man ett helt annat perspektiv på tillvaron. Vi läser dagligen i tidningarna om en hungerkatastrof som drabbat vissa delar av Afrika på grund av torkan. Vi kanske rycker på axlarna och tycker att det är fruktansvärt, men efter en stund har vi glömt bort det hela inför någonting annat som fångar vårt intresse. Men så enkelt kan man inte komma ifrån det hela, om man på nära håll kommer i kontakt med problemet. När vi var i Etiopien kom vi i kontakt med representanter för Svenska röda korset, och de berättade för oss om förhållandena i provinserna Shoa, Wollo och Tigre, provinser som ligger norr om Addis Abeba och som har drabbats av hungerkatastrofen. I dessa provinser har man ej fått regn sedan oktober förra året. Sjöar, floder och dammar har torkat ut och skördarna av majs, hirs och andra sädeslag har förstörts. Hur många människor som dött hungerdöden under det senaste halvåret finns ingen statistik på, men det kan säkert röra sig om mellan 50 000 och 200 000. Om antalet döda ej kan angivas i siffror räknat, så kan med säkerhet sägas att i de områden där hungerkatastrofen härjar är det inga nyfödda barn som överlever; där är med andra ord barndödligheten 100 procent. Röda korset bedriver inom de här regionerna ett omfattande hjälparbete. De människor som orkar fram till de få vägar som finns får mat, dvs. välling, och får därmed en chans att överleva, men de människor som inte orkar fram till vägarna går hungerdöden till mötes. Trots de satsningar som utförts av Röda korset och även av Lutherhjälpen i de områden som härjas av hungerkatastrofen är hjälpen inte tillräcklig. Här behövs stora satsningar både av enskilda stater och av FN för att hindra verkningarna av bristen på vatten. Hjälpen måste inriktas på att livsmedel omedelbart kommer fram till de hungrande människor na, men också åtgärder för att komma till rätta med förhållandena på längre sikt måste vidtas. Fru talman! Låt oss lämna hungerkatastrofen och i stället se på förhållandena i vårt land. Här behöver ingen svälta. Men hur är det i vårt välfärdsoch överflödssamhälle? Åk ut och titta på soptipparna, där skall du finna möbler och inventarier, många litet använda, kläder och husgeråd av olika slag. På en soptipp hittade man ett mycket stort antal ej begagnade barnvagnar, visserligen omoderna, men det fanns inga fel på dem. Den som hade vräkt dem på soptippen ansåg att de ej var säljbara för att de ej var årets modell. Eller ett annat exempel: På ett sjukhus i landet får ej matavfallet från de sjuka och personalen användas till svinföda. Hälsovårdsnämnden har nämligen meddelat förbud för matavfallets användande. Nu bränns matavfallet i stället för att det kunde ha gett föda till 150 å 200 grisar per år. Hälsovårdsnämnden kan inte gå med på att matavfallet får kokas och sedan användas till svinföda, därför att man menar att det är svårigheter att övervaka att kokning verkligen förekommer. Hellre då låta högvärdiga livsmedel brinna upp. Jag ser fram för mig synen av två små barn klädda i trasor som sträckte fram sina händer och tiggde. Det var inte pengar de ville ha. Det var ett stycke bröd för att stilla den värsta hungern. De hade säkerligen med glädje velat äta upp den mat som brändes upp, men det fick de ej. Framtidens dom kan bli hård mot oss. Hur är det egentligen med vårt tal om jämlikhet och solidaritet? Hur långt sträcker det sig? Gäller det bara människor i vårt land? Till det vill jag svara: Nej, förvisso, det gäller alla människor, även de två små tiggande barnen i Kenya och människorna i hungerkatastrofområdena. Alla är vi bröder och systrar, oavsett var vi bor och vistas, oavsett vår hudfärg. Om vi omfattar solidaritetstanken på det sättet att den inte bara gäller människorna i detta land utan jämväl u-ländernas folk, då är inte talet om solidaritet bara tomma ord utan en levande realitet.

Fru talman! Statistiska centralbyrån har nyligen begärt att få göra en ny folkoch bostadsräkning år 1975 av samma typ som den som utfördes år 1970 och som då väckte en lång och het debatt, inte minst i denna kammare. Det ger mig tillfälle till några synpunkter på datamakten i samhället och på hur den upplevs av medborgarna. Det finns en utställning i Linköping just nu, som heter ”Hjälpa eller stjälpa med data? ”. Dess namn tolkar verkligen dubbelheten i vår reaktion på detta nya maktmedel. Vem har nytta av det, och vem kan det vara till skada för? En verklig, samhällelig teknikvärdering av datorerna borde först och främst försöka mäta hur många som inom varje enskilt tillämpningsområde får nytta respektive får mindre nytta av detta nya maktredskap. Vi har inte en sådan teknikvärdering än, vare sig i vårt land eller någon annanstans. Men man kan åtminstone börja med att sätta upp några av de frågor som måste besvaras. kriminalvård — ställs frågan t.ex. så här: Vem definierar vad som är kunskap? Kunskap om de vårdbehövande måste myndigheterna ha för att kunna handla efter sina instruktioner. Men vem avgör vilka fakta som skall räknas med i beslutet och hur dessa fakta skall tas fram, avgränsas och definieras? Den person eller myndighet som ges denna makt får det avgörande ordet att säga, eftersom i vårt samhälle samhällsinformation är den viktigaste resursen av alla. Debatten om datakvaliteten har nätt och jämnt börjat än. Den kommer upp någon gång, inte minst i det här huset, när socialvårdare eller skolsköterskor blir upprörda över något särskilt påtagligt exempel på hur dataprogrammen tvingar dem att förenkla och förstena den verklighet de skall arbeta med. Men frågan borde hållas mycket mera aktuell. Många människor kommer t.ex. att fråga sig hur folkoch bostadsräkningens uppgifter om deras arbete eller brist på arbete kommer att användas. Är dessa frågor verkligen så ställda att de ger en pålitlig bild av arbetskraftstillgången och arbetstillgången i landet och i vems intresse är de formulerade? De kommer visserligen aldrig att släppas ut som data om enskilda utan endast som statistiska data om grupper. Men det gör dem ju inte mindre politiskt intressanta. I folkpartiet har vi ända sedan 1970 begärt att den kommande nya folkoch bostadsräkningen skulle förberedas av en parlamentarisk grupp som skulle se till att allmänheten hade anledning att ha förtroende för undersökningen och dess metoder, så att vi inte fick det misstroende som det blev förra gången. Så har som bekant inte skett, utan statistiska centralbyrån har själv förberett den nya folkoch bostadsräkningen. Enligt uppgift har centralbyrån tagit hänsyn till vissa av de klagomål som fram fördes förra gången. Den personliga integriteten i och för sig bör nog kunna vara tryggad i denna undersökning, även om man hade varit lugnare för det om inte personnumren hela tiden finns med i okodifierad form, så att det i princip är möjligt — även om det naturligtvis inte är lagligt — att koppla ihop dem med andra uppgifter. Men vad som fortfarande är utanför riksdagens direkta kontroll och insyn är frågan: Vilka ”konsumenter” har blivit tillfrågade om undersökningens räckvidd och avsikter? En rad myndigheter har fått yttra sig om vad de vill veta om medborgarna och har fått motivera varför de vill veta det eller det. Jag upprepar att det är fråga om insyn på statistisk nivå, inte på individnivå. Men även på den nivån, eller rättare sagt alldeles särskilt på den nivån, betyder det en starkt ökad makt att få lov att formulera frågor och få dem besvarade och en starkt minskad makt att inte få det. Om alltså enbart statliga och kommunala myndigheter blir uppmanade att komma in med sina beställningar, så blir alla andra presumtiva beställare ställda utanför, och deras möjligheter att någonsin få sina frågor om samhället besvarade blir effektivt hindrade, om det helt enkelt inte finns några program och data som kunde ge svaret. Möjligheten att kontrollera myndigheterna från andra sammanslutningar blir alltså mindre, ju starkare myndigheternas egna kontrollmöjligheter blir. Det finns en hel mängd saker som skulle vara intressanta att veta men som inte går att få fram ur statistiken, därför att ingen har samlat in något material om den saken eller ordnat det så att materialet kan svara. Även här blir alltså den avgörande makten den att bestämma vad som skall räknas som kunskap. När sedan svaren på dessa frågor drivs in med hot om vite blir det ju ännu viktigare att avgöra vilka frågor som får ställas och vilka som inte får ställas, liksom det är viktigt att formulären är så uppställda och förklarade att de inte ställer onaturliga krav på den som skall fylla i dem. Förra gången var 10 procent av alla folkoch bostadsräkningens formulär ofullständigt ifyllda, säkert i många fall därför att man inte begrep frågan eller hur den skulle besvaras. Även här borde en parlamentarisk nämnd ha fått vara med och ställa krav från medborgarnas sida — inte, fru talman, därför att vi riksdagsmän alltid själva uttrycker oss så oerhört folkligt och begripligt, men vi har ju i alla fall våra väljare som håller efter oss! Denna väldigt omfattande folkoch bostadsräkning aktualiserar vidare en annan fråga, som inte får riktigt den uppmärksamhet den borde få i ett alltmer datoriserat samhälle, och det är datasäkerheten. Det gäller inte sekretessen i den meningen att det finns lagar och bestämmelser för vem som får veta vad, utan den rent fysiska säkerheten för att inget blir stulet eller förvanskat. Det finns nämligen oerhörda möjligheter till stöld eller förvanskning — och med ganska enkla medel, om man bara har tillräckliga kunskaper i tekniken. Erfarenheter från USA och Västtyskland visar att databrott är alldeles för lätta att utföra, inte minst på grund av att de bestulna aldrig satt sig in i hur stora riskerna är. Enligt uppgifter från en västtysk jurist som har studerat ämnet skulle endast en tiondel av alla databrott ha uppdagats på grund av effektiv kontroll. Nio tiondelar upptäcktes av slump eller på grund av slarv från tjuvens sida. ”Mörkersiffrorna”, dvs. antalet över hvud taget aldrig upptäckta brott, måste alltså vara ofantliga. De brotten riktade sig i allmänhet mot företag i det enskilda näringslivet, men det finns inget som säger att myndigheterna skulle vara mera skyddade eller ha mindre begärliga varor för dem som vill stjäla. Ju mer data stat och kommun samlar på sig, desto större blir också deras ansvar att se till att uppgifterna åtminstone inte hamnar i orätta händer. Vi lämnar ut oss så totalt till våra statliga och vitesförsedda utfrågare att vi vill ha garantier för att bilden inte kommer vidare. Portvakterna skall den här gången inte få någon insyn. Det har vi fått löfte om, och det gläder man sig åt, när man själv var med och påtalade den saken en gång i världen. Men vi vill inte att någon annan skall få det heller! Det räcker så bra med alla de legitimerade översåtarna som får det. Den teknikvärdering av datamaktens effekter som jag nämnde i början är inte något som kan göras en gång för alla och bli slutförd. Den måste pågå hela tiden och tas upp på nytt vid varje ny tillämpning, vid varje ny förskjutning i tillgången till informationsmakt. Jag har här antytt en del frågor som kommer upp vid den verksamhet som statistiska centralbyrån utför och som tidigare har väckt stor och allmän oro. Det finns en mängd andra tillämpningar av datamakten som är ännu mera ingripande och som vi knappt sett början på ännu. Det kommer alltid att behövas röster som ifrågasätter varje ny tillämpning och dess sociala effekter och som talar för att datamakten skall användas till att sprida makten, inte till att koncentrera den. Det är en av ett liberalt partis uppgifter att vara den rösten.

Fru talman! Arbete åt alla har varit ett genomgående tema i denna remissdebatt liksom i remissdebatterna under de senaste åren. Detta är naturligt, eftersom det viktigaste för människorna är att kunna känna trygghet till arbete och hälsa. Sina förhoppningar om arbete för människorna emellertid inte fram till det privata näringslivet. Man har lärt sig att intresset från näringslivets sida i första hand är ett intresse för unga, starka och välutbildade män. Kvinnorna, som ofta har sämre utbildning och yrkeserfarenhet, de äldre — från 45 och uppåt — utslagna männen och de handikappade har inte samma produktionsvärde för företagen. Dessa grupper blir allt fler i det högindustrialiserade samhället. Människorna förväntar sig i stället att samhället skall garantera arbete åt alla som vill och kan arbeta. Det måste vara viktigt för politikerna att seriöst diskutera och föra fram förslag om hur de mål vi i allmänna ordalag ställer upp skall kunna nås. I valrörelsen fick vi från borgerlighetens, kanske främst från centerns, sida uppleva en ren och skär spekulation i människornas oro för arbetslösheten. Ogenerat utlovade man länge att 100 000 nya jobb skulle tillskapas på ett år, om bara centern vann valet. Detta pågick ända till dess en klok och politiskt erfaren ledare fann för gott att i valrörelsens slutskede vidgå att något löfte om 100 000 nya jobb var det inte, bara en målsättning. Löftet gällde inte ens — på en fråga från en journalist — 20 000 nya jobb på ett år. Det var också en målsättning. Men alltför många människor invaggades i tron, att om centern vann valet skulle nya arbeten tillkomma som genom ett trollslag. Opportunistisk slagordspolitik håller emellertid inte vid en närmare kontakt med verkligheten. Utan att i övrigt gå in på regeringens proposition nr 165 vill jag påpeka att de 2 1/2 miljarder som föreslås i åtgärdspaketet beräknas kunna ge kanske 20 000 nya jobb. Varken önskningar, trollspön eller målsättningar enbart och allenast skapar några nya jobb. För att verkställa de politiska beslut som blir nödvändiga krävs det en samordnad plan för hur sysselsättningen inom både den industriella och den offentliga sektorn skall utvecklas under de närmaste åren och för hur sysselsättningen skall fördelas. Vi måste veta hur många jobb som skall skapas, i vilka sektorer de skall finnas och i vilken takt de måste komma till. Med en sådan sysselsättningsplan med preciserade mål för sysselsättningen i vår hand kan vi ställa krav på behövliga näringspolitiska insatser och starkare styrmedel, som kommer att erfordras för att uppnå målen. Detta har den socialdemokratiska partikongressen diskuterat, och det togs också upp i motion 886 i januari i år av nio socialdemokrater. Utskottet och sedermera riksdagen instämde i sak i motionen och ansåg att det var regeringens sak att göra upp en sådan sysselsättningsplan. Sedan dess har Metallkongressen krävt en sysselsättningsplan, och LO har ställt sig bakom dessa krav. I går omtalade Olof Palme att regeringen med LO diskuterat en sysselsättningsplan, att ett samråd med TCO förestår och att förberedande arbete pågår inom regeringen. Det hade enligt min mening varit bra om regeringen tidigare presenterat sina långsiktiga ambitioner och planer för sysselsättningen som en motvikt till sifferexercisen med arbetslöshetstal och antalet sysselsatta som kom att dominera valrörelsen. Hur många nya jobb gäller det då fram till 1980? I debatten har talats om 300 000—400 000 nya jobb. Det beror naturligtvis på hur man definierar målet ”arbete åt alla” och vilken ambitionsnivå man har. Om alla som är arbetslösa skulle söka jobb tillsammans med dem som i dag har praktiska hinder, t.ex. avsaknad av daghemsplats, liksom deltidsarbetande som vill ha heltidsarbete, krävs det enligt tidningen Byggnadsarbetaren 265 000 nya heltidsjobb fram till 1980. Är ambitionsnivån att ha samma sysselsättningsgrad i landet i övrigt som Stockholm har, där omkring 70 procent av alla människor i yrkesverksam ålder arbetar, betyder det minst 400 000 nya jobb. Väljer man Värnamo A-region, som har 73 1/2 procents sysselsättningsgrad, måste uppemot 700 000 nya jobb skapas. Bara befolkningsökningen kräver 75 000 nya jobb fram till 1980. Enligt långtidsutredningens beräkningar kan man grovt räkna med att 100 000—200 000 nya jobb tillkommer spontant fram till 1980. Vilken ambitionsnivå man än har måste sysselsättningen planeras med bestämda mål. En övergripande planering av sysselsättningen för den industriella och den offentliga sektorn blir än nödvändigare när utvecklingen inom industrisektorn visar på en markant minskning under 1970-talet. En kvarts miljon jobb beräknas försvinna inom industrin mellan 1970 och 1980. Vart leder oss då utvecklingen utan en samordnad plan? Vi vet redan nu att strukturrationaliseringen innebär hård utslagning, att industrisektorn krymper och att så småningom, om inte åtgärder vidtas, endast elitlagen får förmånen att ha ett arbete. Samhället får gå in och garantera människorna trygghet. Samtidigt växer människornas krav och förväntningar på att få ett arbete som en följd av industrialiseringen, utbildningen och urbaniseringen. Det är inte bara kvinnorna som kräver sin rätt, utan också andra grupper som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Vi har visserligen en hög sysselsättning i Sverige. Av Rudolf Meidners intressanta anförande om utvecklingen av offentliga tjänster vid en internationell kongress i New York i oktober i år framgår det att för att komma upp i den svenska yrkesintensiteten skulle antalet arbetstillfällen behöva ökas med nära 20 miljoner i Västeuropa, med 11 miljoner i USA och Canada och med inalles 33 miljoner inom hela OECD-området. Men det betyder inte att våra ambitioner inte bör höjas i Sverige. Ännu angelägnare är en planering av sysselsättningen när man betänker att vi är på väg in i det postindustriella samhället, där sysselsättningen inom den privata, men framför allt den offentliga, tjänstesektorn blir dominerande. Vissa framtidsforskare menar att 80 procent av alla jobb så småningom kommer att finnas inom tjänstesektorn. Hur skall vi då kunna klara problemet med en allt mindre del anställda inom industri och privat sektor och allt starkare krav på arbete? Lösningen är mycket enkel i en ren marknadsekonomi med en reservarmé av arbetslösa och undersysselsatta. Det accepterar vi inte. I en blandekonomi kan man gå in med skyddsåtgärder och på konstlad väg skapa arbeten som leder till segregering av arbetsmarknaden. En väg kan vara arbetstidsförkortningar, som i och för sig är socialt motiverade men använda som sysselsättningspolitiskt instrument kan tolkas så att man misströstar om möjligheten att skapa nya, produktiva jobb för behov som inte är tillfredsställda. Så länge det finns ett betydande behov av utvidgade offentliga tjänster behöver vi varken godta arbetslöshet eller undersysselsättning, subventionerade industrier, segregerad arbetsmarknad för utslagna eller produktionssvaga människor eller andra skenlösningar. I dag har, enligt Rudolf Meidner, drygt 27 procent av de yrkesverksamma i Sverige redan samhället som arbetsgivare. En hård rationalisering har resulterat i en ständig krympning av den sektorn. Samhällets skyddsfunktioner uppvisar i en välfärdsstat ingen ökning och därmed en relativ tillbakagång. Men visionen om ett människovårdande servicesamhälle leder Meidner till att förutse en ökning av den offentliga sektorn, så att den vid seklets slut skulle omfatta 50—60 procent av Sveriges yrkesverksamma befolkning. Även om utvecklingen enligt sakkunnig expertis i det postindustriella samhället kommer att leda till en stark ökning av tjänstesektorn, och främst då den offentliga sektorn, skall vi självfallet inte vänta på vad som kan ske utan medvetet och politiskt verka för den utveckling vi önskar. Vad vi skall skapa är ett mänskligt servicesamhälle, där den högtstående teknologin kompletteras med mjukare och mänskligare vårdinsatser. Vi skall bygga ut den offentliga sektorn därför att det ger välfärd, därför att det ger jobb, därför att vi behöver omsorg om varandra i ett alltmer teknokratiskt samhälle. Ett hinder på vägen mot en ökning av den offentliga sektorn är de mått på välfärd som vi i dag har. Med traditionella mätmetoder kommer BNP, med en växande andel för de delar av ekonomin som har svag produktivitetsutveckling, att visa en allt lägre tillväxttakt. BNP-måtten är ofullständiga, framför allt därför att de inte har med de kvalitativa dimensionerna på tillväxten. En ökad konsumtion av offentliga tjänster, exempelvis i form av social omsorg, är knappast en lägre standardökning än en ökad konsumtion av diskmaskiner, bilar eller motorbåtar. Men i dagens BNP-mått är det så. En samhällelig totalkalkyl där de reella välfärdsmåtten inbegrips blir således nödvändig. Hur skall vi då klara en finansiering av en allt större offentlig sektor? Alltför lätt faller man från borgerlighetens sida tillbaka på skattetröttheten, kanske klarast uttryckt hos moderaterna, som starkast har motsatt sig utbyggandet av den offentliga sektorn.

Sociala, sysselsättningspolitiska men framför allt välfärdsekonomiska skäl talar för en utbyggnad av den offentliga sektorn. Accepteras dessa skäl är det främst en fråga om information till medborgarna om sambandet mellan kraven på samhället i form av arbete åt alla och medborgarnas villighet att begränsa den enskilda konsumtionen. Det blir också en fråga om att förändra skattesystemet så att det motsvarar ett läge där en större del av nationalinkomsten skall föras till den offentliga sektorn. En välfärdspolitik måste i positiv mening bekostas av det stora flertalet. Genomgripande skattereformer med bl.a. skatt på produktionen och inte sedan inkomsterna fördelats till medborgarna är en förutsättning. Menar vi allvar med vårt tal om arbete åt alla är det nödvändigt med en övergripande, målmedveten planering från samhällets sida. Men en sysselsättningsplan — i första hand för tiden fram till 1980 — med preciserade mål kommer att leda till krav på starkare styrning från samhällets sida. Då om inte förr får vi måttet på borgerlighetens vilja att inte bara i ord utan också i handling visa vad talet om de 100 000 nya jobben var värt.

Fru talman! Innan jag går in på att kommentera vissa sysselsättningsfrågor vill jag något beröra ett avsnitt i proposition 165, som onekligen ter sig något märkligt. När man läser propositionen får man närmast ett intryck av att det privata sparandet är något ur samhällets synpunkt mindre önskvärt, då svårförutsägbara kastningar i hushållens konsumtionsbeteende genom den privata konsumtionens tyngd får betydande återverkningar på den totala efterfrågans utveckling. Detta medför då att den ekonomiska politiken ställs inför svåra problem. Ja, det är väl inte uteslutet att så blir fallet, men det bör inte påverka vår uppfattning om det personliga sparandets stora betydelse. Jag finner det ur alla synpunkter glädjande att det enskilda sparandet visar tecken på ökning; att de enskilda söker förbättra sin individuella trygghet. Det ligger helt i linje med moderata samlingspartiets strävan att skapa en ökad spridning av ägandet. Bedömningen av det personliga sparandets betydelse har på sina håll växlat under åren. Jag har här, fru talman, en liten skrift — nu 18 år gammal men fortfarande av stort principiellt intresse. Skriften heter ”Svensk ekonomi under 10 år” och den handlar om, som det står på omslaget, ”Dagens och morgondagens frågor”. Låt mig få citera några rader ur den. På tal om välfärdsutvecklingen skriver författaren: ”Härutöver har det svenska folket orkat med att bygga nya fabriker, förbättra gamla, förse företagen med bättre maskiner och tekniska hjälpmedel, bygga ut vattenfall i stor utsträckning, skapa ett civilt flygväsen, starkt förbättra vägnätet och upprätthålla en stor bostadsbyggnadsverksamhet. Detta allt och mera därtill har åstadkommits därigenom att det svenska folket avstått från att konsumera en del av sina inkomster.

Dessa kan inte av någon bestridas. Vem har åstadkommit allt detta? Helt naturligt det svenska folket. Det är dess verksamhet på olika områden som gett detta resultat. Det är regeringens och riksdagsmajoritetens politik och myndigheternas verksamhet, det är företagarnas företagsamhet, teknikernas planering och konstruktioner, arbetares och tjänstemäns insatser, försäljares verksamhet osv. Helt naturligt skall inte oppositionspartierna glömmas i bilden. Ibland har de tillhört den beslutande riksdagsmajoriteten och då haft sin positiva delaktighet i besluten. I övrigt har givetvis deras kritik föranlett vaksamhet och noggrann prövning från regeringspartiernas sida.” Ja, den som skrev detta förstod att även ur samhällets synpunkt uppskatta inte bara det enskilda sparandets stora betydelse utan även det enskilda näringslivets insatser liksom betydelsen av en vaksam och kritisk opposition. Det föreligger, fru talman, en himmelsvid skillnad mellan de synpunkter som i olika sammanhang framförs av dagens makthavare och de tankegångar som finns i den här av mig citerade skriften. Den utgavs 1955 av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti på Tidens förlag och författare var Per Edvin Sköld. Skriften är inte bara av historiskt intresse — den innehåller många synpunkter, som gör att jag gärna rekommenderar den till läsning inte minst av dagens socialdemokrater. I propositionen 165 spåras en viss optimism när det gäller sysselsättningen — jag hoppas att utvecklingen denna gång skall visa att optimismen är berättigad. Men, och det konstateras också i propositionen, stora problem kvarstår när det gäller att skapa sysselsättning åt ungdomar, kvinnor och tjänstemän. Vissa åtgärder föreslås för att åtminstone delvis klara av dessa problem. Tyvärr är jag rädd för att förslagen kommer att få alltför begränsad effekt. Regeringens sätt att angripa arbetslösheten, som fortfarande är alltför hög, uppvisar i propositionen 165 samma svaghet som tidigare föreslagna stimulansåtgärder. I stället för att sätta in generellt verkande medel presenterar man på nytt punktinsatser, som till en del kan vara bra men som inte innebär någon långsiktig lösning. Regeringen är i detta sammanhang — nu liksom tidigare — som en vandringsman på ett gungfly, som tillfälligt söker finna sin räddning genom att med jämna mellanrum hitta en tuva, som håller honom uppe. Med givmild hand strör han samtidigt ut pengar — lånade pengar — som AMS med allt större rutin sätter in än här, än där. Effekten av en sådan politik blir inte alltid så bra. AMS har utan tvivel betydelsefulla uppgifter, men AMS börjar av allt fler att upplevas som en stat i staten; någonting som finns överallt, som griper in på allt fler områden, som skapar nya företag på ett håll och som stjälper företag på ett annat håll. Detta skapar oro och misstänksamhet. AMS:s verksamhet börjar bli allt mindre gripbar och det kan ifrågasättas om inte hela arbetsmarknadspolitiken med alla sina olika stödformer behöver ses över. Vi måste ändå se till att av samhället på detta område satsade miljardbelopp ger största möjliga effekt och att insatserna inte snedvrider konkurrensförhållandena inom näringslivet. Propositionen 165 konstaterar alltså att vissa problem kvarstår när det gäller att komma till rätta med arbetslösheten. På s. 8 kan bl.a. läsas följande: ”När det däremot gäller utvecklingen inom tjänstemannakassorna har en viss ytterligare ökning av arbetslösheten inträffat. Konjunkturbarometrarna visar dessutom att det praktiskt taget inte finns några företag som redovisar brist på tjänstemannapersonal.” Detta är tyvärr ett riktigt konstaterande. Det överensstämmer helt med de slutsatser och resultat, som vi kommit fram till när en arbetsgrupp inom moderata samlingspartiet bl.a. följt sysselsättningsfrågorna för olika tjänstemannagrupper. Ser vi på arbetslöshetsstatistiken så fanns den 15 oktober inte mindre än 5 099 arbetslöshetsförsäkrade inom akademikernas, arbetsledarnas, handelstjänstemännens och industritjänstemännens arbetslöshetskassor anmälda som arbetslösa. Till detta kommer många hundra utförsäkrade och ett stort antal ungdomar, som trots gedigen teoretisk utbildning över huvud taget inte kunnat få något arbete. Siffrorna kanske inte verkar så stora, men man får i det här sammanhanget inte glömma bort att tjänstemannaarbetslösheten är speciellt svårbemästrad. Det är ett allvarligt och ur tjänstemannasynpunkt bekymmersamt faktum att arbetslöshetstidens längd ofta är avsevärt mycket längre för tjänstemän än för andra grupper. Det finns väl anledning att påpeka, att alla löntagargrupper är beroende av den ekonomiska politik och den näringspolitik som bedrivs. Det är inte speciella insatser för den ena eller andra gruppen, som behövs; nej, det är generellt verkande medel som påverkar sysselsättningen i stort som jag efterlyser. Det hindrar inte att jag skulle önska att de speciella insatserna hade en större bredd så att de kunde ge ökad hjälp åt exempelvis ungdomar och tjänstemän. Nu sätts de särskilda beredskapsåtgärderna in på alltför smala sektorer. På sikt behöver vi, fru talman, en kombination av generella och selektiva åtgärder, där de selektiva åtgärderna kan sättas in som ett komplement då så erfordras. Det behövs ett samspel mellan näringsliv och samhälle för att lösa problemen, för jag tror att den fortsatta strukturrationaliseringen kommer att — oavsett konjunkturen — ställa oss inför svårbemästrade sysselsättningsproblem. En politik, där man dessutom undan för undan genom ökade arbetsgivaravgifter av olika slag ökar företagens kostnader för arbetskraften, kommer — om den får fortsätta — att ytterligare försvåra sysselsättningsläget. En minskning i stället för en ökning av dessa kostnader vore motiverad och skulle i kombination med en rimlig utformning avvårt skattesystem snabbt kunna leda till en ökad sysselsättning. De arbetslösa har enligt min mening rätt att kräva att ansvariga politiker i varje fall försöker pröva alla de vägar som kan hjälpa dem ur deras svåra situation. Det här är inga nya önskemål — de har framförts många gånger, men regeringen har inte velat lyssna. Låt mig än en gång citera Per Edvin Skölds uttalande om oppositionens förslag som föranlett regeringen till ”vaksamhet och noggrann prövning”. Jag skulle, fru talman, önska att vår nuvarande regering också visade sig mäktig att följa en sådan väg i stället för att envist låsa sig i sina positioner. Mycket skulle då kunna vara bättre i vårt samhälle — inte minst sysselsättningsläget. Till sist, fru talman, en kommentar till vad herr Fagerlund sade — jag saknar honom tyvärr fortfarande här i kammaren! Han sade beträffande situationen på arbetsmarknaden att det gällde att anpassa arbetsplatserna till de arbetssökande. Men det gäller ju faktiskt inte bara att anpassa arbetsplatserna till de arbetssökande. Det gäller inte minst att anpassa den av samhället bedrivna undervisningen till arbetsmarknadens krav. Här har den av socialdemokraterna bedrivna utbildningspolitiken nedvärderat den praktiska utbildningen och överbetonat de teoretiska utbildningsvägarna, vilket haft till följd att ungdomarna har svårt att få arbete. Jag hoppas därför att man även inom svensk socialdemokrati skall inse nödvändigheten av att de nu alltför teoretiska utbildningsvägarna — såväl på grundskolans högstadium som på gymnasiet — skall få en mera praktisk inriktning, så att ungdomar som vill gå dessa vägar också bereds större möjlighet till arbete. Därigenom hjälper man också näringslivet att fylla behovet av väl utbildad arbetskraft.

Fru talman! Arbetslösheten och undersysselsättningen ligger sedan några år på en genomsnittlig nivå, som är vida högre än vad som efter 1930-talet ansetts acceptabelt. Varje tillfällig konjunkturförbättring har i allt mindre grad kunnat suga upp någon större del av arbetslösheten. Varje konjunkturmässig vågdal har drivit upp den till nya rekordsiffror. Arbetslösheten i det som nu kallas högkonjuntur är högre än under det som på 1950-talet kallades lågkonjunktur. Detta accepterar regeringen. Det är god EEC-politik. Allt detta är uttryck för systemets grundläggande kris. Kapitalismen växer inte längre. Hur reagerar då de, som på regeringsplanet säger sig företräda arbetarrörelsen här i landet? Har de något program för att möta de stora sociala och politiska faror som hotar arbetarklassen och folkflertalet i denna smygande, långsiktiga kris? Nej, det har man inte på något sätt. Man kommer med en publicitetsmässigt starkt uppbackad tilläggsproposition. Men det är vad man varje budgetår brukar göra. En påspädning av det slaget är inget nytt. Sådana uppjusteringar och tillägg hör till ordningen. Och vad är det man föreslår? Är det åtgärder för att komma åt strukturproblemen, att förebygga krisen? Ingalunda. Man söker stimulera den privata konsumtionen i ett läge där de sociala bristproblemen borde ha krävt en annan prioritering. Man ökar det sociala stödet till vissa grupper, men man gör inget åt hyresstegringen. Man lämnar stora och illa ställda grupper åt sidan. Det gäller de ensamstående lågavlönade, som är en stor grupp i samhället och som sällan får del av några andra sociala förmåner än den höjda momsen. Men var är det långsiktiga programmet för att bekämpa arbetslösheten, det program, som borde varit förberett redan för åtta år sedan när vändningen i ekonomins långsiktiga trend började bli uppenbar? Var någonstans i regeringens deklarationer finner man någon som helst analys av långsiktsproblemet? Var finner man en aldrig så summarisk kalkyl över sysselsättningsproblemets storlek, om hur många jobb som måste tillskapas? Praktiskt taget ingenstans. För att uppnå full sysselsättning och ge utrymme för samma stegringstakt i kvinnornas förvärvsverksamhet som hittills krävs fram till 1980 ett tillskott av minst 400 000 arbetsplatser netto. För att till mitten av 1980-talet skapa full sysselsättning och ge alla kvinnor i yrkesverksam ålder arbete krävs ett tillskott av 700 000 jobb. I en rad kapitalistiska länder engageras statsmakten direkt för långsiktig strukturplanering. I Japan har hela industriplaneringen tagits över av den statliga planeringsapparaten. Det gör naturligtvis inte det politiska innehållet i planeringen till något progressivt. Men det visar att den svenska regeringen och den svenska statsapparaten hänger fast vid en 1800-talsliberal syn, som lämnar industrioch teknologiutvecklingen i händerna på det privata monopol och oligopol, som regeringen är så angelägen om att hjälpa fram och ge förmåner och skattebefrielse. Ingenting görs för att stoppa kapitalexporten, tvärtom har man genom EEC-avtalet bundit sig för att inte störa storfinansens handelsutbyte med några ingrepp i den vägen. Sverige är inte bara ett kapitalistiskt land. Det är ett kapitalistiskt land med en regering, som är vida konservativare i sin inställning till strukturproblemen än borgerliga regeringar som den amerikanska och den japanska. Regeringen hoppas nu på en tillfällig högkonjunktur, som eventuellt skall skapa en gynnsam nyvalsatmosfär. Man analyserar inte, och man gör inte något program för att möta det som pågår under ytan, det som på nytt kommer att bryta fram nästa höst, när högkonjunkturen mattas och ebbar ut och när de gamla problemen flyter upp ovanför illusionerna. Regeringen saknar både uppfattning om arbetslöshetsoch strukturproblemens dimensioner och vilja och förmåga till långsiktiga, programmatiska åtgärder för att bekämpa problemen. Den vet nämligen att ett sådant program tämligen snabbt skulle ställa den inför utsikten att radikalt ingripa i monopolens maktreservat och i kapitalets oberoende. Det finns inget som den socialdemokratiska ledningen är så rädd för som att av opinionen inom arbetarrörelsen tvingas närma sig dessa maktproblem. I stället gör sig regeringen till understödjare och befordrare av den politiska högertendens, de halvauktoritära tankegångar, som alltid uppstår hos den härskande klassen i tider när djupgående krisfenomen gör sig påminta. Regeringens vackraste prestationer de senaste åren har inte varit att minska monopolens makt, inte att pressa ner hyreskostnaderna, inte att hjälpa de ensamstående lågavlönade, inte att skapa goda bostadsmiljöer och inte att ge tillräckliga och kvalitativt tillfredsställande möjligheter åt barntillsynen. Allt detta har tvärtom grovt försummats. Andra ting har pockat på regeringens uppmärksamhet. Mycken tid och uppmärksamhet fick läggas ner på terroristlagen, med vars hjälp man nu kan beröva i landet legalt verksamma föreningar deras medlemsregister. Mycken kraft har lagts ner på att bevaka vänstergrupper, medan israeliska agenter terroriserat palestinaaraber och de kroatiska separatisterna kunnat fritt fara fram. Nu i höst kommer ett lagförslag som skall legitimera arbetsköparens rätt att avskeda arbetare för bristande samarbetsvilja, som det heter, eller för deltagande i strejkaktioner. Och det förklaras att IB-verksamheten skall fortsätta som tidigare. Vad är det för krafter som är verksamma i det svenska samhället i dag? Svaret är: Det är de gamla högerkrafterna som vädrar morgonluft, alla de som fruktar demokratin, som fruktar självständiga människor, som fruktar socialismens och jämlikhetsidéernas genomslagskraft. Det är de demokratins fiender som alltid försökt utmåla vänstern och arbetarrörelsen som fosterlandslösa sällar — Vaterlandslose Gesellen — och sig själva som nationella frihetsbevakare. Men i verkligheten har det alltid varit dessa samhällsbevarande element som har kollaborerat med utländska makter, som understött de fascistiska tendenserna, som dragit in sitt fosterland i den hemliga utrikespolitikens irrgångar, och som också i hemlighet gnuggat händerna när högerextremisterna gått till anfall. Det är dessa högerkrafter som nu — liksom alltid — representerar de nationellt och demokratiskt opålitliga elementen i samhället. När arbetarrörelsen var ny och svag här i landet, häktade och dömde man dess förkämpar och agitatorer. Också då haglade tidningsåtalen och infann sig polis på tidningsredaktionerna. Men det var inte socialisterna som var de opålitliga, det var i stället den överklass, som ville gå med vapenmakt mot Norge, som ville driva igenom 1889 års lag mot s.k. samhällsfarlig agitation och som ville ha in Sverige på Tysklands sida i första världskriget. Vem var det som var demokratiskt opålitlig under mellankrigstiden och 1940-talet? Var det socialister och kommunister som sökte mobilisera till kamp mot fascismen, som blödde och dog i det spanska inbördeskriget, som fick betala sin tribut i Dachau och Oranienburg? Nej, de opålitliga var de svenska generaler, som åkte för att gratulera Hitler på hans födelsedag. Det var den högerpress som med tillfredsställelse noterade Francosidans segrar. Det var de fyra personer med generals rang som bland 414 andra av samhällets spetsar undertecknade uppropet för Föreningen Sverige-Tyskland mitt under brinnande krig. Det var de tjänstemän i statsförvaltningen som satte stämpeln under anvisningar till gränsmyndigheterna att avvisa flyktingar från Tyska riket vilka bar judemärket i sina pass. Och det har inte blivit annorlunda i dag. 1922, efter fascisternas mord på Rathenau och Erzberger, fällde den gamle rikskansler Wirth de bekanta orden: ”Der Feind steht rechts! ” Också i dag står fienden till höger. Han står bland dem som vill låta svensk handelsoch utrikespolitik ta order från Bryssel. Han står överallt där man vill kalla det spioneri att avslöja olagligheter och spel med Sveriges neutralitet. Han står överallt, där glidande lagbestämmelser ger myndigheterna befogenhet att godtyckligt ingripa. Han står bland dem som i åratal, också här i riksdagen, prisade USA:s insatser i Vietnam. Han står i kretsen av ministrar som nu söker täcka upp de neutralitetsbrott och övergrepp mot enskilda vilka förövats i hemlighet. Han står i kretsen av dem som i två journalister vill söka syndabockar för att avvärja kritiken mot de verkligt nationellt opålitliga. Neutralitetspolitiken och de demokratiska rättigheterna brukar inte ha sina hängivna förkämpar bland samhällets spetsar, bland yrkesofficerarna och byråkratin, bland partikarriäristerna och opportunisterna. Det är bland de breda massorna, bland de medvetna socialisterna som man slår vakt om demokratin och neutraliteten. Det är där man tar de hårda stötarna i strid mot reaktionens krafter. Kommunisterna har en god tradition och har också bragt de största offren i kampen mot fascismen. Den nya generationen svenska kommunister skall inte stå tillbaka för den gamla generationen när det gäller civilkurage och kamp mot högerkrafterna. Vi var de enda som protesterade här i kammaren mot terroristlagen och mot IB, när karriärsocialdemokraterna hukade sig under partilojalitetens täckmantel. I den bistra tid som nu kan väntas skall vi också stå fast. Det löftet vågar vi ge Sveriges arbetare och alla progressiva människor.

Fru talman! Jag vill här ta upp en sak som är ett stort problem för många människor i vårt samhälle. Det gäller den stora bristen på specialister inom ögonsjukvården. Denna brist medför att väntetiderna på ögonklinikerna ökar oroväckande. Låginkomstutredningen räknar med att 2,7 procent av befolkningen eller omkring 170 000 människor i vårt land har uttalade synsvårigheter. Efterfrågan på ögonsjukvård har också ökat betydligt. På 1940-talet beräknades tre besök på 100 invånare och år, medan antalet besök nu är mellan 12 och 15 per 100 invånare och år. Med hänsyn härtill är det angeläget att man dels väl utnyttjar alla tillgängliga resurser, dels tar till vara möjligheterna att rationalisera ögonläkarnas arbete genom att överlåta arbetsuppgifter åt kompetenta medarbetare såsom ortoptister, oftalmologassistenter och optiker.

Ögonspecialisten är den ende, som har och kommer att ha en sådan utbildning, att han kan bedöma ögats samtliga funktioner. Med den ökade läkartillgång, som är att förvänta om 10—20 år, bör denna princip kunna förverkligas på lång sikt.” 10—20 år är en lång tid att vänta för den som är sjuk. Socialstyrelsen påpekar vidare i den här utredningen att behovet av medarbetare till ögonläkarna satts otillfredsställande lågt. Man måste satsa mer på att använda kvalificerade medhjälpare. Det räcker inte, som jag nämnde förut, att utnyttja de resurser som finns. Det är alltför många som finner det helt otillfredsställande med de långa väntetiderna på ögonklinikerna och att det finns så få ögonspecialister inom sjukvården. Utbildningskapaciteten måste ökas och vi måste få fler specialister för att det växande behovet skall kunna tillgodoses. Vi behöver fler ögonläkare — enligt Svenska oftalmologförbundet behövs det för närvarande ytterligare 200 ögonläkare för att täcka dagens behov och förbundet har också för något år sedan vänt sig till socialstyrelsen med påpekande av bristerna inom ögonsjukvården. Socialstyrelsen undersöker normalt läkarsituationen i Sverige två gånger per år, dels omkring den 1 april, dels omkring den 1 oktober. I år företogs emellertid ingen vårundersökning varför senast tillgängliga uppgifter avser hösten 1972. Enligt denna undersökning finns det 182 ögonläkartjänster vid ögonkliniker vid lasarett och 43 1/2 specialistoch poliklinikögonläkartjänster vid sjukhus. Av dessa tjänster var 27 respektive 15 vakanta utan vikarie och 12 respektive 0 uppehölls av med. kand. eller utländsk läkare utan behörighet. Det måste stå helt klart att det behövs ökad utbildningskapacitet när det gäller ögonläkare men också i fråga om ortoptister och oftalmologassistenter. Ortoptister biträder ögonläkaren vid specialmottagningar för behandling av skelande barn. Ortoptisten undersöker samsyn hos barn och äldre samt övar samsyn efter operation och övar synskärpan hos barn med nedsatt syn. Oftalmologassistenten biträder ögonläkaren vid undersökningar och operationer samt utför under läkares överinseende synfältsundersökningar och mätning av ögontryck. Av ortoptister har vi endast ett femtontal i landet i dag. Det skulle behövas mellan 70 och 80 för att täcka behovet. En ortoptist kan slutbehandla ungefär 50 fall per år. Om vi räknar med att 4 procent av sjuåringarna har besvär med skelning förstår vi att det kan behövas många ortoptister, men vi har som sagt bara femton. Ortoptister utbildas bara på en plats i landet, Danderyd, och utbildningen omfattar för närvarande bara nio elever. Oftalmologassistenter, som under överinseende av läkare kan biträda med synfältsundersökningar och mätning av ögontryck, finns det också alltför få av i dag. Utbildning av oftalmologassistenter bedrivs endast på tre ställen i landet, nämligen i Örebro, Malmö och Jönköping, med tillsammans endast ett trettiotal elever, trots att antalet sökande till kurserna var närmare 200. Jag anser att det behövs en kraftig satsning på utbildning av samtliga här nämnda kategorier för att skapa bättre förhållanden inom ögonsjukvården. Vi har från centern i motioner vid ett flertal tillfällen påpekat bristerna och krävt förbättringar för de ögonsjuka. Vi skall komma ihåg att de grupper som särskilt kommer i kläm på detta område är barn, åldringar och diabetiker. Hundratusentals barn har en mer eller mindre allvarlig skelning. Om inte något görs åt denna sjukdom, beräknas hälften av de skelande barnen få kraftigt nedsatt syn på ett öga. Om skelningen upptäcks för sent kan det vara omöjligt att rätta till felet. Vid fyraårskontrollerna har man ofta upptäckt skelning, men på många håll saknas specialutbildade assistenter som kan ta sig an problemet. Det behövs, som jag tidigare nämnde, fler ortoptister som kan lära skelande barn samsyn. Äldre personer med åldersförändringar i synförmågan är en annan grupp som har stora problem med sin ögonsjukvård. Det är mycket otillfredsställande att en gammal människa skall behöva vänta ett år eller mer på en ögonoperation. Ett tillskott av oftalmologassistenter vore värdefullt. Oftalmologassistenter kan t.ex. utföra de för grönstarr viktigaste kontrollåtgärderna. Den tredje patientgruppen som får sitta emellan på grund av bristerna inom ögonsjukvården är diabetikerna. De behöver regelbundet kontrollera sina ögon, som regel var tredje eller fjärde månad. En sådan regelbunden uppföljning hinner inte den fåtaliga ögonläkarkåren med. Diabetikernas svåra situation måste helt enkelt uppmärksammas och beaktas. Det finns siffror som pekar på att 12—13 procent av alla blinda i vårt land är diabetiker. Diabetikernas oro inför dagens bristsituation inom ögonsjukvården är helt förståelig, och deras krav på förbättringar inom ögonsjukvården måste tillgodoses. Enligt min uppfattning krävs det kraftiga satsningar på utbildningsområdet för att komma till rätta med den svåra situationen inom ögonsjukvården. Man måste stimulera rekryteringen till ögonläkare samt öka utbildningskapaciteten och utbildningen av ortoptister och oftalmologassistenter. Det här är uppgifter som Kungl. Maj:t och socialstyrelsen snabbt behöver komma till rätta med. Jag vet att en del uträttats. Sjukvårdshuvudmännen söker på allt sätt utnyttja tillgängliga resurser. Socialstyrelsen har uppmärksamheten riktad mot problemet och har i mars i år tillsatt en arbetsgrupp som skall titta på fördelningen av arbetsuppgifterna inom öppen ögonsjukvård och synvård. Men det kommer att dra ut på tiden innan betydande förändringar kan ske. Undersökningar, utredningar och rapporter tar mycket lång tid i anspråk, och det dröjer ännu längre innan de leder fram till praktiska åtgärder. Vi måste komma ihåg att det är sjuka människor som väntar på vård, sjuka människor som står i köer och som lider — människor som riskerar mista sin syn om de ej får den vård de behöver och hoppas på. Det måste snabbt satsas på åtgärder som förbättrar situationen för alla dessa människor som hoppas och väntar. Låt mig sedan med ett par ord svara fru Theorin, som angrep centerns paroll om 100 000 nya jobb. Fru Theorin kallade detta sifferexercis. Låt mig påpeka att centern anvisade åtgärder för att nå det här målet. Fru Theorin nämnde också att Metallkongressen krävt en sysselsättningsplan. Centern har krävt en plan för vårt näringsliv många, många gånger. Fru Theorin pekade på proposition 165, där regeringen nu vill satsa 2,5 miljarder kronor på sysselsättningen. Det kommer kanske — observera: kanske — sade fru Theorin, att medföra 20 000 nya jobb. Det behövs starkare styrmedel, sade fru Theorin. Jag förmodar att hon menar statlig företagsamhet, statligt ägande. Vi i centern tror inte att det löser sysselsättningsproblemet.